Herr talman! Det har varit fängslande att i den här debatten höra hur den suocialdemokratiska regeringen tycks ha ett vida större förtroende för den kapitalistiska utvecklingen i vårt land än de borgerliga partierna. Regeringen ser relativt ljust på den närmaste tiden, de borgerliga partiernas talesmän målar läget i mycket mörka och dystra färger. För min del vill jag inte ansluta mig till någon av dessa skolor. De borgerliga partiernas krav på ingripanden för att skära ned köpkraften hos de breda folklagren och därigenom bereda plats för ökade industriinvesteringar förefaller mycket väl tillgodosedda i regeringens ekonomiska politik. Det är ju detta som är själva huvudinriktningen i regeringens ansträngningar. Underskottet i statens totala budget kommer att mycket starkt reduceras jämfört med innevarande budgetår. I verkligheten handlar det om en mycket stor överbalansering i förhållande till de löpande utgifterna. Industrins investeringar väntas öka starkt. Exportutsikterna bedöms som goda. Den politik som regeringen driver kan ur den kapitalistiska ekonomins synpunkt verka effektiv på kort sikt, men den kommer oundgängligen att ytterligare skärpa motsättningarna i den nuvarande. högkonjunkturen. När man begränsar och skär ner löntagarnas konsumtion för att bereda plats för större investeringar betyder det under existerande förhållanden större förmögenhetsökning och större kapitalkoncentration. Det innebär också att man lämnar fältet fritt för profitjakt, spekulation och storfinans. Det är detta som framför allt ligger bakom prissteg ringarna, och det torde numera vara vida mäktigare krafter än knappheten på sill och potatis, som herr Sträng talade om — detta sagt med all respekt för dessa historiska svenska basvaror. Vi ställer oss kritiska till den huvudlinje som regeringen driver i den ekonomiska politiken. Det höga ränteläget, stegringen av priserna, höjningen av mervärdeskatten riktar sig mot löntagarnas reallöner och konsumtionsstandard. Vår utgångspunkt i politiken är i stället försvar av lönearbetarnas villkor och standard. Inför den allmänna opinionen har finansministern tidigare försökt bagatellisera den prisstegring som redan har förekommit och som kan väntas under året. Nu erkände han — och det tycker jag var ett visst framsteg -— att det hade varit en stark prisstegring under det första kvartalet detta år. Det bör erinras om att konsumentpriserna har ökat med mellan sex och sju procent de senaste tolv månaderna och att prisstegringen tycks fortsätta i samma takt, om man räknar under en så pass lång period. Särskilt starkt har hyrorna och livsmedelspriserna stigit. Det är de poster som särskilt hårt belastar låginkomsttagarna och de stora barnfamiljerna, eftersom de spelar så stor roll i deras budget. Nu väntas nya ökningar av livsmedelspriserna den 1 juli. Sedan kommer prisstegringen genom mervärdeskatten den 1 januari. Dessa prischocker kommer att hårt drabba grupper som redan har det svårt. Viktiga uppgifter i detta läge är enligt vårt partis uppfattning för det första att stoppa hyresstegringen och pressa ned de höga hyrorna — härför krävs bl.a. en särskild låg och fast ränta på allt kapital till bostadsmarknaden; för det andra att stoppa stegringen av matpriserna och i stället göra livsmedlen billigare. Det bör ske genom att mervärdeskatten helt tas bort från alla matvaror. De borgerliga partierna driver i det här läget agitation för en politik som ännu mer skulle försämra folkmajoritetiens läge. Herr Hedlund talar om att mervärdeskatten borde ha höjts tidigare, men detta skulle ännu snabbare ha drivit upp priserna. Man kan inte, herr Hedlund, driva ut djävulen med Belsebub — det borde herr Hedlund som gammal erfaren politiker veta. Herr Holmberg vill kraftigt skära ner den offentliga sektorn, och herr Helén har givit uttryck för samma mening. Det måste betyda nedskärning av sociala och kulturella utgifter, ty en annan viktig post — de höga militärkostnaderna — vill ju inget av dessa partier minska. Deras krav är mycket avslöjande, men de visar samtidigt på den ökade aptit som de borgerliga krafterna har fått genom vad jag inte kan beteckna som annat än regeringens marsch åt höger i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Finansministern sade att kapitalmarknaden här i landet i stort sett har varit tillräckligt stor. Man kan fråga sig av vilken anledning vi i så fall under åratal har haft kreditrestriktioner. Jag tror också att ett flertal av alla de småföretagare här i landet som i dag kämpar hårt med kreditrestriktionerna har svårt att förstå ett sådant resonemang. Riksdagen kommer om en liten stund antagligen att besluta att skatteuttaget skall bli 100 procent av grundbeloppet efter de skattebestämmelser som vi tidigare har fattat beslut om. Det är inte utan att man börjar förstå att människorna ute i landet undrar om verkningarna av skattereformen egentligen blir så bra som regeringen har gjort gällande. Man undrar också om regeringen själv tvivlar på detta. I en tidningsuppgift härom dagen kunde man nämligen läsa att det socialdemokratiska partiet har gjort en opinionsundersökning bland svenska folket för att se vad man tyckte om skatteförslaget. Om det är riktigt att det gjorts en sådan opinionsundersökning, har man anledning att fråga: Av vilken anledning har inte resultatet publicerats? Finansministern undrade av vilken anledning herr Holmberg kunde säga att de finska leverantörerna vägrade att offerera i svenska kronor utan i stället gjorde det i finska mark. Jag är mer förvånad över att finansministern inte känner till detta förhållande som är allmänt känt i det svenska näringslivet. Jag skall läsa upp vad som står i ett brev av det slaget — brev som i mycket stor utsträckning kommit till de svenska köparna. En firma skriver: »Bifogad sänder vi orderbekräftelsen för Er höstorder. Liksom de flesta finska leverantörerna har vi bekräftat priserna i finska mark enligt nuvarande, gällande kurs. Detta beror därpå, att internationella experter förutser ändringar i svenska kronans kurs. Vi hoppas, att Ni har ingenting emot detta förfarande.» Det är beklagligt att sådana brev tillställs företrädare för det svenska näringslivet.
Herr talman! Att en avgiven trohetsförklaring skulle vara ett tecken på lång och varaktig söndring var en ny och förbryllande upplysning som finansministern gav. Erik Lundberg har ställt den utmanande frågan: »Varför skall det vara statsmonopol på konjunkturprognoser?» Herr Sträng försökte tidigare göra gällande att det jag hade talat om var den typ av utnyttjande av expertis som redan förekommit. Så är faktiskt inte fallet. Enligt min mening är det fråga om att anlita helt fristående experter, gärna socialdemokrater. Att regeringen inte vill pröva möjligheten att nå fram till ett samansvar, som jag skulle vilja kalla det, för sam hällsekonomin genom stabiliseringskonferenser tycker jag är anmärkningsvärt. Det skulle vara riktigare att gå den vägen än att göra ensidiga rekommendationer till organisationer — som finansministern hittills gjort — att icke framställa kompensationskrav. Naturligtvis är det självklart att kommunerna bör iaktta sparsamhet och att det är bra med rekommendationer i det avseendet. Men jag tycker nog att finansministern ändå bör erkänna att det är en avgörande skillnad mellan staten och kommunerna. Kommunernas utgiftsökningar har i mycket stor utsträckning berott på statliga beslut, på inflationen, på det minskade utrymmet på lönemarknaden — alltsammans förhållanden som staten faktiskt bär ansvaret för. Jag vet inte om jag var ouppmärksam under någon av de 89 minuter som herr Sträng talade, men jag kunde inte uppfatta att han svarade på den fråga som faktiskt inte bara jag utan även herr Brandt ställde, ehuru denne felaktigt riktade frågan till mig och inte till herr Sträng.

Herr talman! även om man talar i en och en halv timme, är det naturligtvis ändå en hel del som man inte hinner med.

Därför vill jag rekommendera dem av kammarens ledamöter, som är intresserade i dessa frågor, att studera s. 38 i kompletteringspropositionens långtidsbudget. Det finns där en mycket vederhäftig tabell — den är så vederhäftig som man kan göra den — just över konsekvenserna på både inkomstoch utgiftssidan av de genomförda skatteförslagen. Där är upptaget vad den kommande inkomstskatten beräknas ge, vad arvsoch förmögenhetsskatten skall komma att ge och vad den höjda mervärdeskatten skall komma att ge. — Så långt brukar man från oppositionens sida berätta för åhörarna, men sedan slutar man plötsligt och talar inte om de utgifter som följer av just det här skatteförslaget: det är justeringarna av folkpensionerna, det är bidrag till sjukförsäkringen, det är barnbidrag och studiebidrag, det är bidragsförskott och det är kompensation till kommunerna. I tabellen redovisas därpå slutresultatet av detta. Jag vill nu komplettera. tabellen med att sätta in året 1970 72. Under 1970/71 blir det faktiskt ett minus med 230 miljoner kronor, men sedan blir det plussiffror på 270, 140, 405 och 755 miljoner. Slås summan av dessa fem år ut jämnt över de fem åren blir resultatet att det nya skatteförslaget ger i medeltal 267 miljoner kronor mer per år räknat i inkomster än vad det gamla förslaget skulle ha gett, om man hade fortsatt med det. Jag tror att detta är att anse som en ganska blygsam summa, om man vid sidan om den täckning av de automatiska kostnadsstegringar vi alltid måste räkna med skall försöka bereda något utrymme för nya refor mer. I så fall är ju detta ungefär vad man har att röra sig med. Sedan, herr talman, skall jag övergå till replikerna. En värderad representant för Kalmarbänken har påpekat att proteststormen från småföretagarna i Småland härstammar från Kronobergs län och inte från Kalmar län. Jag hade också läst att den kom från Kronobergs län, men det är möjligt att jag >lyssnade fel» eller att det var fel i radioutsändningen i morse som jag hörde på — jag har ett bestämt minne av att man där talade om Kalmar län. Jag fick följaktligen den uppfattningen, att missnöjet var så utbrett, att det sträckte sig över länsgränsen från Kronobergs län till Kalmar län. Så mycket bättre om det nu inte gör det! Jag vill till Sven Gustafson — som påstår att skillnaden mellan mittenpartiernas förslag och regeringsförslaget egentligen inte har någon betydelse — säga att det ändå är överbud i ert program, som vid en seriös beräkning kan uppskattas till 2 miljarder. Det är en väsentlig skillnad. Jag skall sedan ta upp herr Heléns bragelöfte att reducera den offentliga sektorn med 2 ' miljarder. Han har ingen chans att klara av detta; det var ett förlupet ord som väl får skrivas på hans konto som relativ nybörjare såsom partiledare. Det vore då styggt av mig att försöka spika fast honom alltför hårt vid väggen för detta löfte — han har vare sig fysiska eller psysiska möjligheter att klara av det programmet, så jag tror vi bör låta det löftet dö i tysthet. Kvar står emellertid att ni med era skatteförslag och med era förslag om vårdnadsbidrag och mycket annat har begärt en expansion av statsutgifterna med 2 miljarder utöver den automatiska höjning som inträder, om nu era program skall tas på allvar och realiseras inom rimlig tid. som presenterades i tidningen för ett par dagar sedan har praktiskt taget hela önskelistan med. Man kommer att tänka på Frödings dikt »Erk du, Maja du, så ska vi ha't», men Erk och Maja var ärliga nog att besinningsfullt fråga: »Var skall vi tat?» Det glömde både folkpartiet och centerpartiet att fråga, när de skrev sina program. Jag vill säga till herr Holmberg att det måhända finns anledning att tala om ett allmänt efterfrågetryck, men då bör man allvarligt ställa sig frågan, vad vi skall göra åt det. Jag har i mitt långa anförande anvisat vilka vägar vi tänker gå. Men vi vet inget om Edra. Även om herr Holmberg tycker det är kallblodigt anser jag att vi kan avvakta utvecklingen, eftersom ingen högkonjunktur av dagens typ varar i oändlighet. På vissa håll börjar man redan tala om en viss dämpning, som naturligtvis får sin influens över hela fältet på löneanspråk, prisstegringstendenser och investeringsönskemål. Det är fult att insinuera, sade herr Holmberg, och han tyckte att han hade fått en bit som han kunde hugga in på. Jag har inte insinuerat någonting. Vid flera tillfällen sade jag i mitt förra anförande att vi begriper att kreditrestriktionerna ställer till svårigheter. 1 min allmänna redovisning av importsituationen och betalningsbalansen tilllät jag mig säga att de stora tunga företagen nog har resurser men att situationen är en annan för småföretagen. Vad jag gjorde var att ord för ord läsa upp en intervju med —— föreställer jag mig — ledaren för proteströrelsen bland småföretagarna i Småland. Om han inte säger en sak vid ett tillfälle och en annan sak vid ett annat tillfälle, medverkar denna intervju till att avdramatisera mycket av vad som har anförts i den här debatten. Så kom herr Holmberg tillbaka och sade att det är riktigt att den statliga expansionen inte har varit särskilt stor i jämförelse med den kommunala ex pansionen. Herr Holmberg hade kunnat vara utförligare i direkt anknytning till den sifferredovisning jag lämnade och sagt att den statliga expansionen inte varit stor i jämförelse med den privata sektorns expansion. Den statliga expansionen på både konsumtionsoch investeringssidan har nämligen under 1960-talet varit lägre, försiktigare och mer dämpad än icke allenast den kommunala utan även den privata sektorns expansion. Jag vänder mig alltid mot att oppositionen försöker framställa staten som någonting som inte har med medborgarna att göra. I den mån den statliga sektorn har expanderat beror det på samstämmiga beslut om bättre folkpensioner, förstärkta studiemedel, ett starkare försvar, ett större bostadsbyggande och bättre stöd till handikappade och sjuka, om kommunal skatteutjämning och mycket annat. Man kan inte, som oppositionen gör med stor emfas, tala för människornas behov och samtidigt utmåla staten som en hemsk buse som tar pengarna från människor. Varenda krona går ju i en eller annan form tillbaka till människorna. Det hela är bara en fråga om vilka förmåner människorna skall åtnjuta kollektivt och vilket utrymme de skall ha för att tillgodose sina rent privata intressen. Vi har talat om detta så många gånger att jag tycker det vore på tiden att oppositionen slutade att försöka slå blå dunster i ögonen på folk. Herr Magnusson i Borås läste upp en faktura där en finsk leverantör gjorde anspråk på att få betalt i finska mark, eftersom han hade hört av internationella experter att det var risk för att vi skulle devalvera den svenska kronan. Ja, det cirkulerar enfaldiga panikrykten i världen, och var och en som publicerar dessa blir av någon oförklarlig anledning upphöjd till expert. Jag har i mitt anförande sagt att om industrin arbetar till 100 procent av sin kapacitet, säljer allt vad den produce rar, säljer till stigande priser, har orderböckerna fulla och inte kan få tillräckligt med arbetskraft hjälper det inte med en devalvering. En devalvering företar man ju för att sätta skjuts på en exportindustri som inte klarar sig i den internationella konkurrensen, men i dag är ju situationen hos oss den rakt motsatta. Jag begär inic att herr Magnusson skall hålla en föreläsning om detta för sin finska leverantör. Jag inskränker mig till att konstatera att det finns enfaldiga människor som tyvärr får litet för stort utrymme i den allmänna ekonomiska debatten och som genom Ppanikskapande uttalanden kan förorsaka konkreta åtgöranden. Man tror ju alltid det värsta — det är en gammal känd sanning. Fru Nettelbrandt var litet stött över att jag inte hade bemött hennes anförande — hon var ju med bland de representanter för utskottet som talade. Jag bemötte inte henne, lika litet som jag bemötte utskottets andra värderade ledamöter med undantag för Sven Vigelsbo — jag fann anledning att ta av mig hatten och honorera honom för hans inlägg. Att jag var litet tveksam när det gällde att kommentera fru Nettelbrandts inlägg kan delvis bero på att jag fick en bestämd känsla att det bakom hennes inlägg låg så mycket intensivt arbete från hennes egen och kanske även kanslieis sida att det vore hjärtlöst att skära sönder alla de fina funderingarna. Dessutom tycker jag att fru Neltcelbrandt alltid uppiräder med en rörande blandning av spydigheter och spetsfundigheter och sifferexercis. Vidare har hon tydligen svårt att dölja sin egen tillfredsställelse över att få servera allt detta från kammarens talarstol. Det kan vara av dessa orsaker som jag — måhända med orätt — nonchalerar fru Nettelbrandts enligt hennes egen mening så värdefulla inlägg. Men man kan vil bättra sig. Herr Holmberg bättrar sig — varför skulle inte jag kunna bättra mig? Fru Nettelbrandt hade en intressant dialog med utskottets representant herr Brandt i Aspa och lämnade en intressant historisk redovisning över förhåliandena 1959 och 1960 när omsen infördes. Fru Nettelbrandt kom underfund med att hon var ute på klen is, och i sin replik skyndade hon sig att säga att de historiska redovisningarna egentligen inte hade i den här debatten att göra. Jag tror det var en klok reträtt. Vad var det nämligen som hände 1959? Bakom det förslag som regeringen sick ut med låg en lång och pinsam procedur med förhandlingar mellan regeringspartiet och de samlade borgerliga partierna. De förhandlingarna gav klart vid handen att det är tröstlöst och meningslöst att när de politiska motsättningarna är starka försöka åstadkomma några runda överenskommelser i viktiga och angelägna ekonomiska frågor. Vid det tillfället gick vi fram med förslag om omsättningsskatten och naturligtvis — det skall jag villigt ge fru Nettelbrandt rätt i — fanns det något förslag till en annan finansieringsmetod ifrån folkpartiets sida, en finansieringsmetod, som emellertid inte höll inför en noggrann prövning. I varje fall — det var ju på den direkta skattens område — hade den ju varit omöjlig i dag, när den indirekta skatten ger oss någonting mellan 12 och 13 miljarder. Vilken var folkpartiets ståndpunkt 1959? Det var ett bestämt nejsägande till principen om den indirekta beskattningen. Det är den sannfärdiga historieskrivningen. I hastigheten lyckades fru Nettelbrandt också tala om att man 1959 inte hade någon utredning, ingen undersökning bakom materialet. Det är alldeles fel. Det var en utredning som satt i tre år och arbetade med omsättningsskatten. Förslaget utsändes på remiss till 120 remissinstanser. Omsättningsskatten debatterades offentligt, innan regeringen framlade förslaget. även på den punkten har fru Nettelbrandt alldeles missmint sig. Men som jag nyss sade, eftersom man har en känsla av att den värderade talarinnan har lagt ned så mycken personlig energi på sina inlägg, har jag av ren hänsyn inte velat bemöta henne, för då tvingas man ju att trasa sönder dem punkt för punkt.

Herr talman! Finansministern säger i den sammanfattning han gör i den reviderade finansplanen — jag förmodar att han har lagt ner stor möda på att skriva den — att regeringens huvudlinje för att lösa bytesbalansens problem »är att underlätta och stimulera industrins utbyggnad och anpassning till de strukturella förändringarna». Jag tror att regeringen kunde använda det som ett motto också för sin ekonomiska politik. Därför är det, herr finansminister, två viktiga krav som man inte tar hänsyn till. Finansministern har inte heller gått in på de bägge viktiga problemen i debatten här. Det kan sålunda först och främst inte vara riktigt att låta den kapitalistiska ekonomins utveckling och rörelseriktning vara utslagsgivande, medan den statliga politiken skall anpassas därtill. Det betyder ju att profitjakt, spekulation och storfinans får fortsätta att spela en utslagsgivande roll. Den linjen betyder också att regeringen underlättar en rad privata investeringar, som ur en vidare synvinkel är likgiltiga eller t.o.m. skadliga. Det kan inte heller — det gäller alltså det andra problemet — vara riktigt att låta fördelningsfrågorna bestämmas av dessa hänsyn till profitintressena. I stället måste en kamp föras för att öka lönarbetarnas andel av produktionsresultatet på kapitalvinsternas bekostnad. Nu säger finansministern emellertid — han har sagt det två gånger här i debatten — att bolagsvinsterna vill man inie pressa genom beskattning, trots att industriföretagen enligt finansministerns eget omdöme aldrig haft ett bättre år än 1969. Man skall i stället pressa konsumenterna, och det gör man genom höjning av mervärdeskatten. Ja, sådan är regeringens politik, och på den punkten har den ju helt de borgerliga partiernas stöd, och det tycker jag är ganska karakteristiskt. Låt mig för att rationalisera debatten i detta sena skede av riksdagen passa på tillfället att i detta sammanhang ta upp de bägge motionskrav från vår sida som behandlas i de utskottsutlåtanden som nu är föremål för debatt. Bägge är lösryckta ur vårt partis skattepaket som delats upp till diskussion i olika sammanhang. Det ena gäller uttagningsprocenten för den statliga inkomstskatten. Det var knutet till de övriga förslag vi ställt och kvarstår inte, eftersom dessa förslag har fallit. Det andra gäller de lättnader i avskrivningsreglerna som förra året beslutades för rörelse och hyresfastigheter. Vårt krav på återgång till tidigare regler kvarstår. Vi tycker, för att använda finansministerns älsklingsord, att »favören» till de stora företagen är onödig och orealistisk. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till motionerna 1: 377 och II: 418 i den del som behandlas i bevillningsutskottets utlåtande nr 45.

Herr talman! Jag tycker att finansministern kunde ha besparat sig de personliga utfallen emot Cecilia Nettelbrandt. De var inte klädsamma, och jag tycker inte heller de gick i stil med finansministerns vanliga sätt att uttrycka sig. När det gäller skildringen av vad som hände i samband med införandet av omsättningsskatten vill jag nämna, att vi sade nej till den i det dåvarande läget, men vi begärde en utredning om avvägningen mellan direkt och indirekt beskattning. Det hade gjorts en utredning, men som herr Sträng kommer ihåg var den uteslutande av teknisk karaktär. När omsättningsskatten infördes framhöll vi att dess konstruktion var felaktig och sade att vi ville ha en annan, och det har vi nu också fått.

Cecilia Nettelbrandt frågade om finansministern kan säga på vilka områden av den nuvarande offentliga sektorn han avser att göra nedskärningar. Herr Helén har förklarat, att han är villig att delta i en besparingsutredning för att förutsättningslöst diskutera detta, och frågan är nu var finansministern står på denna punkt. När finansministern redovisade folkpartiets budgetalternativ gjorde han sig skyldig till ännu större felaktigheter än de som finns i kompletteringspropositionen. Finansdepartementet har tidigare lämnat de här höga siffrorna, och vi har då begärt att få ta del av de beräkningar på vilka finansdepartementet grundat sitt ställningstagande. Men man har vägrat ge oss dessa beräkningar. De tål tydligen inte dagens ljus. Det är klart att det om finansministern räknar ihop kostnaderna för kommande års reformer blir rätt stora belopp även för finansministern och det socialdemokratiska partiet. Men det vi begärt för innevarande budgetår, herr finansminister, slutar på netto 42 miljoner. Därtill kommer skattereformen där vi sagt att beträffande de förbättringar i skattesystemet som vi önskar — bort med den inbyggda skattehöjningsmaskinen för oförändrade realinkomster och annat! — är vi beredda att medverka till finansieringen. Därför är det riktiga beloppet mindre än en tusendel av budgeten -— det som i socialdemokraternas valhandbok betecknas såsom varande av den storleksordningen att det är ingenting att tala om.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för att han bedömt mig som en realistisk man. Kanske skulle jag kunna återgälda komplimangen och säga att även han förefaller vara realistisk när han bedömer potatispriset. Herr Sträng har sagt att potatispriset blev så högt, därför att det odlas så litet potatis och kanske också därför att skörden förstörts i viss utsträckning på grund av väderleken. Men jag kan försäkra att om den nuvarande rationaliseringspolitiken inom det svenska jordbruket får fortsätta kommer priset aldrig att sänkas, vare sig för potatis i fast eller flytande form.

Herr talman! Efter denna utflykt återgår vi till ekonomin. Finansministern har under denna debatt sagt att han själv tycker att vi är i ett besvärligt läge, och han vill kallblodigt avvakta en vändning i den internationella konjunkturen. Herr Sträng sätter alltså sin förhoppning till den internationella konjunkturen och hoppas att den skall förenkla problemen för oss. Men, herr Sträng, vad är det som säger att vi i en sämre internationell konjunktur skall få exporten att gå bättre än importen? Vad är det som säger att våra prisstegringar skall avta 1 ett sådant läge? Prisstegringarna har ju sina rötter bl.a. i det svenska skattesystemet. Nej, herr Sträng, våra ekonomiska svårigheter är »made in Sweden», och vi får nog själva försöka klara av dem. Jag har vid flera tillfällen karaktäriserat utvecklingen här i landet som något av engelska sjukan, och vi kommer inte till rätta med svårigheterna genom att förneka dem eller genom att sopa dem under mattan. Vi kommer inte till rätta med dem genom att skylla på kommunernas expansion eller på utvecklingen utomlands, utan det är våra egna åtgärder som kommer att bli avgörande — och de åtgärderna har oppositionen efterlyst många gånger. Vi har från oppositionens sida tidigare begärt en stor överenskommelse — träffad vid en rundabordssammankomst — om löner, priser, investeringar och om skattesystemet för att klara ut situationen, men denna begäran har avslagits. Finansministern vill tydligen själv bara sitta och avvakta utvecklingen.
Herr talman! Jag är glad över att höra finansministern säga att näringslivet kör för fullt och att man gör allt för att vi inte skall komma i situationen att behöva devalvera. Men när finansministern säger att priserna stiger för näringslivet, så är det en sanning med modifikation. Det är möjligt att finansministern umgås i sådana kretsar där priserna stiger, men det finns ackså andra uppfattningar. Det är emellertid av stor vikt för hela vårt land och vårt näringsliv att vi försöker föra en sådan ' politik att rykten av detta slag inte uppkommer, och jag är för min del beredd att göra vad jag kan för att avfärda ryktena. Men det är också av ytterligt stor vikt att från finansministeriets sida respekteras vad som händer och sker, och jag tycker inte att man så nonchalant som finansministern gör skall avfärda ryktena och säga att de sprides av illvilliga människor som utnämnts till experter. I allmänhet har dock representanterna för näringslivet i andra länder erhållit sina uppgifter från finansministerierna i respektive land eller från vederbörande riksbank, och där för får vi ta uppgifterna med ett visst allvar. Vad sedan gäller min fråga huruvida det hade gjorts någon opinionsundersökning rörande verkningarna av skatteförslaget förstår jag att finansministern helst inte vill svara på den frågan.

Herr talman! Det är litet påfrestande med den här historieskrivningen. Jag vill säga till herr Gustafson i Göteborg att när omsen infördes 1960 förekom det ingen diskussion om konstruktionen eller sådant. Vad som diskuterades var huruvida vi skulle ha en indirekt beskattning eller inte, och regeringen tvingades att göra den principen till en kabinettsfråga. Sådan är den riktiga historieskrivningen. Med anledning av herr Vigelsbos kärnfulla inlägg kan jag bara göra den kommentaren att vi trots all jordbruksrationalisering dess bättre kommer att ha tillräckligt mycket av öppen mark i vårt land för potatisodling. Om bara Gud Fader ger oss regn och solsken i rimliga proportioner, kommer vi aldrig att sakna potatis — detta sagt till tröst för dem som blev uppskrämda av herr Vigelsbos inlägg. I hans andra slutsats ger jag honom till 50 procent rätt. Någon prissänkning på potatis i flytande form tror inte heller jag på. Till herr Holmberg som menar att prisstegringarna har sina rötter i det svenska skattesystemet vill jag säga, att han måste lära sig att skilja på företagsbeskattning och individuell beskattning i vårt land. Företagsamheten är skattemässigt välvilligt behandlad och kommer att vara det. Jag kan också i detta sammanhang ge herr Hermansson ett indirekt svar med utgångspunkt i den mycket enkla filosofin att vi, om vi skall kunna köpa något utifrån, också måste ha en företagsamhet som kan sälja något till and ra länder. Skall vi kunna få ut något vid våra löneförhandlingar, måste vi också acceptera företag som går med vinst. Dess bättre torde den svenska fackföreningsrörelsen besitta tillräcklig styrka för att i varje ögonblick ta ut sin rättmätiga del därav.

Samtidigt kan de redan uppbyggda lagren konsumeras till båtnad för valutareserven. Allra sist vill jag säga till herr Magnusson i Borås att man aldrig kan gardera sig mot dumma rykten, oavsett vilken finanspolitik man för.

Herr talman! Finansministern framförde en lång utläggning om att jag var stött, fastän jag inte var det, och om att han inte hade bemött mig, fastän han hade gjort det, i stället för att svara på frågan vilka nedskärningar i tidsprogrammet, som herr Sträng avser med sin skrivning i propositionen. Jag ber alitså att få konstatera att herr Sträng, trots att herr Gustafson i Göteborg upprepat denna viktiga fråga, inte med ett ord kommenterat den.

Det är orimligt att jag i dag skulle uttala mig om huruvida vi skall göra nedskärningar av folkpensionerna, av försvaret eller av de familjepolitiska insatserna. Jag har bara velat framföra en varning. Det kan behövas när man möter en opposition som i årets budget oförskräckt bjuder över med ett par miljarder kronor.

Herr talman! Centerpartiets bedömning av det ekonomiska läget som sådant och konjunkturläget i synnerhet framgår bl.a. av de likalydande motionerna I: 1246 och II: 1457, väckta såsom gemensam partimotion av de bägge mittenpartierna. Det är uppenbart att i anledning av kompletteringspropositionen åtskilligt mera skulle behöva utsägas, analyseras och kommenteras än vad som kan göras i en komprimerad motionstext. Jag skall därför utöver vad som i dag anförts av andra företrädare för vår meningsriktning ge några ytterligare synpunkter på den ekonomiska politikens behov i dagens läge som jag ser det. Vår kritik av den förda politiken kan kort uttryckt fokuseras på de vidtagna finanspolitiska åtgärderna. Dessa har varit alltför svaga och trubbiga till sin effekt och har dessutom satts in vid fel tidpunkt. Effekten blev därför t.ex. under den senaste konjunkturnedgången ungefär densamma som den som skulle åstadkommas om man gav blodtryckssänkande medicin till en patient som lider av för lågt blodtryck. Trubbigheten hos det finanspolitiska vapnet är icke enastående eller tillfällig -— den är inte ens signifikativ för vårt land. Men svårigheterna att kunna använda finanspolitiken på ett meningsfullt sätt har under de senaste årtiondena varit legio. Detta måste innebära att den socialdemokratiska regeringen misslyckats med sin finanspolitik. Härtill kommer en framför allt under senare tid misslyckad och helt enkelt skadlig kreditpolitik. Men till den saken skall jag, herr talman, återkomma senare. Regeringens egen redovisning av den förda politikens resultat sådan som den materialiserar sig i nationalbudgeten bekräftar nyssnämnda omdöme. Redovisningen blir en kavalkad av tunga sifferposter som likt apokalypsens ryttare sprider kyla och dysterhet över scenen. Nationalbudgetens dystra sifferryttare tar gestalt i några talande procenttal rörande betalningsbalans, prisstegringar, dämpning av produktiviteten och nedgång av av sparkvoten. För dagen kan alltså ännu en gång understrykas att den pågående utvecklingen inom samhällsekonomin är minst sagt olustig. Härtill kommer att de i nationalbudgeten redovisade prognoserna sannolikt är alltför förhoppningsfulla. Situationen borde animera regeringen till att försöka driva upp intressanta finanspolitiska innovationer. I så fall måste man övervinna sin hurra-vi-ärbäst-inställning och t.ex. kunna acceptera vårt förslag om en »omprioriteringsutredning». För dennas uppgifter och sammansättning har andra redo gjort i dag. Tag t.ex. prisprognosen. Herr Sträng förutser för år 1970 en uppgång av prisnivån med 4,7 procent. Men under den senaste tiomånadersperioden har priserna stigit med 7 procent och under det första kvartalet lika mycket som förutspås för hela året. Kommentarer är överflödiga. Arbetsgivarens kostnadsökning per timme under 1970 beräknas av herr Sträng till 9,5 procent. Arbetsgivarna tycks dock inte använda samma multiplikationstabell, eftersom de kommer fram till helt andra siffror. Det avsnitt av nationalbudgeten och regeringens bedömning av den närmaste ekonomiska framtiden som förefaller mig vara mest verklighetsfrämmande är den industriinvesteringsboom som förutskickas för år 1970. Finansministern talar på flera ställen i den nuvarande finansplanen med belåtenhet om den uppgång av investeringarna som skall äga rum under 1970. Herr Sträng avger t.o.m. något av en programförklaring på tal om bytesbalansens problem som skall angripas med en »långsiktigt verkande politik». Han fortsätter: »Den huvudlinje regeringen valt för denna politik är att underlätta och stimulera industrins utbyggnad och anpassning till de strukturella förändringarna.» Hur realiserar nu finansministern denna sunda och lovande handelslinje? Ja, herr talman, jag tror att herr Srängs handlande gentemot industrin och framför allt gentemot den mindre industrin kan karakteriseras med Johan Ludvig Runebergs ord om kosacköversten Kulneff: »Han kysste och han slog ihjäl med samma varma själ.» En målmedveten socialdemokratis regeringspolitik under 1960-talet har gradvis minskat industrins självfinansieringsförmåga. Denna utveckling har särskilt drabbat de mindre industrierna och de mindre företagen över huvud taget, där självfinansieringsgraden i dag är extremt låg. Den fortsatta utvecklingen torde inte förbättra relationerna mel lan eget och främmande kapital, och utan att fördjupa mig i några ideologiska djupdykningar i fråga om självfinansieringsproblemet vill jag bara konstatera ett enkelt men i sammanhanget betydelsefulit faktum. Det företag som icke med hopsparade medel kan finansiera en hygglig del av de investeringar man satsar på i nya produkter, maskiner och metoder tvekar ofta att företa investeringar över huvud taget eller åtminstone i den omfattning som kanske är nödvändig för framgång. Företaget och dess ägare vill icke göra sig alltför beorende av kreditgivaren, något som i en kritisk situation på ett ödesdigert sätt kan begränsa rörelsefriheten. I dessa dagar lämnas i varje fall för de mindre företagarnas del en skrämmande åskådningsundervisning i vad ett sådant beroende kan innebära. Dagens svenska företag och framför allt de mindre arbetar sålunda tungt på grund av den medvetna snöpningen av deras självfinansieringsförmåga, och de måste som en följd härav för att hålla verksamheten kvar på status quo skaffa ytterligare krediter. De tvingas också att arbeta med ett stort främmande kapital. | I detta läge frågar man sig då vad det är som herr Sträng och hans Sancho Panza herr Åsbrink sätter i gång med? Jo, först ordnar de. med ett idiotstopp på nya krediter, som verkar förlamande på företagens handlingsförmåga. Inte riktigt nöjd härmed sätter man sedan kniven på strupen i första hand på de mindre företagen och skärper kreditläget ytterligare. Detta får till följd att bankerna kräver en plötslig nedskärning av bl.a. checkräkningskrediterna med 20 procent, den kreditform. som småföretagarna är ohyggligt beroende av. Sedan talar herr Sträng i sin kompletteringsproposition med förväntan om att industrins investeringar under 1970 väntas öka med drygt 15 procent. Herr talman! Hur man kan göra detta utan att bli tagen som en framstående skämtare är en gåta. Finansministern hanterar industrin som något slags samhällets guttaperkagrej, med vilken han som toppartist kan utföra illusionsnummer. Företagarna och särskilt de mindre orkar emellertid inte med några cirkusövningar på högkonjunkturens bakgårdar. Stryktåliga som de är, även om uthållighetsgränsen förefaller snubblande nära, försöker de trots de feta smällarna från finansoch kreditpolitikens toppfigurer att hoppas på att ingen jordisk backe saknar krön. En underlig psykologisk lag säger dock att en omkullslagen gärna sparkas från flera håll. När företagarna reagerar och högljutt protesterar kallas detta i den socialdemokratiska propagandan med Aftonbladet i spetsen föraktfullt för reaktionära direktörers bidrag till den borgerliga valpropagandan. Nej, med sådana klyschor av hånfullt slag avfärdar man i sanning inte tusentals småföretagares vrede och förtvivlan — denna grupp av medborgare som ger sysselsättning åt mer än var tredje anställd inom industrin och som oftast börjat sin bana på verkstadsgolvet eller som lägre tjänstemän. Det går heller inte att som finansministern nyligen här i dag skämta bort det stora och dystra allvaret i småföretagarnas reaktioner. Jag tycker att det skämtet låg på en alldeles för låg nivå för att över huvud taget vara värdigt en finansminister. Innan jag slutar vill jag begagna tillfället att framhålla att det under årets fyra första månader enligt uppgift inregistrerats cirka 800 nya konkurser. Jag kan försäkra att denna siffra kommer att mångfaldigas innan höstlöven faller, därest kursen inte snabbt och radikalt lägges om. Småföretagarna kräver i dag besked. Skall de offras på en misslyckad socialdemokratisk stabiliseringspolitiks altare, föredrar de att detta sker öppet framför att hängas i tysthet. Om de inte skall offras, måste kreditstoppets strupgrepp omgående avlägsnas. Kan sedan nödiga krediter inte upp bringas inom detta rika land, får väl kapitalimport tas till.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

Herr talman! Det skulle ha varit mycket att säga som sammanfattning av denna debatt och av riksdagens vårsession, men i denna sena timme vill jag begränsa mig till några mycket korta anmärkningar och deklarationer. Denna debatt i vårriksdagens sista, skälvande minut erbjuder ju det stora tillfället för oppositionen att framlägga sitt alternativ till regeringspolitiken, det alternativ som skall underställas väljarna i det val som stundar om några månader. Man kan efter dagens diskussion konstatera, att oppositionen har försuttit det tillfället. Det har inte framförts något sådant alternativ, utan i stället en lång rad anmärkningar, en splittrad delkritik mot regeringens politik. När vi socialdemokrater gick ut i 1968 års valrörelse — det fördes ju motsvarande diskussioner här för två år sedan — lovade vi att arbeta för full sysselsättning, trygghet i arbetet, minskade inkomstklyftor och ekonomiska framsteg. Vi fick väljarnas förtroende för den politiken. Samtidigt igångsatte vi ett intensivt programarbete för att utforma politiken för 1970-talet. Politiken måste börja i vardagen. Det är oron och otillfredsställelsen i den dagliga = tillvaron, förväntningar och önskningar om förändringar och förbättringar i den egna situationen som måste vara utgångspunkten för reform arbetet. Därför inledde vi den intensiva rådslagsverksamheten i samverkan mellan den politiska och den fackliga arbetarrörelsen. Resultaten samlades i jämlikhetsrapporten till 1969 års partikongress.

Kongressens beslut och det arbete bland människorna som låg till grund för besluten har varit avgörande för regeringens och vår riksdagsgrupps arbete med budgeten, statsverkspropositionen och alla reformförslag. Vi kan väl konstatera att årets riksdag har blivit en av de mest påtagliga reformriksdagarna och att dessa reformer kan direkt härledas ur den debatt som förts inom arbetarrörelsen och de beslut som fattats på partikongressen. Jag redovisade i en tidigare debatt de tolv huvudpunkter som kongressen ställde upp. Det har nu förflutit sex månader och drygt det. Vi kan konstatera att vi på alla punkter har gått en bit på vägen mot att förverkliga programmet. Det gäller utrikesoch neutralitetspolitiken. U-hjälpsprogrammet fullföljs. Vi har beslutat om bistånd till Nordvietnam. Skattereformen med en omfördelning till de lägre inkomsttagarna har föreslagits. Regionalpolitiken har fått en ny utformning med en rad nya instrument för att intensifiera lokaliseringspolitiken och bereda en likvärdig tillvaro för de människor som bor i Norrland och andra glest bebyggda delar av landet. Förslag har lagts fram om samhällsrepresentation i affärsbankernas styrelser. Utredning om större trygghet i arbetet har igångsatts. Stödet till vuxenutbildningen har kraftigt utökats — löntagarorganisationerna får samhällsstöd till sin utbildning. Beslut har fattats om en 40-timmarsvecka. Arbetarskyddet har förstärkts, och en ny lag om arbetsmiljö har börjat utarbetas. Genom riksdagens beslut har möjlighet öppnats för pensionering vid 63 års ålder för människor med tungt och pressande arbete. Vid årsskiftet trädde sjukförsäkringsreformen, den s.k. 7-kronorsreformen, i kraft. Stödet till de handikappade och till åldringsvården har ökat. Rättvisefrågorna för kvinnorna har tagits upp dels inom ramen för familjerätten, dels genom införandet av en individuell beskattning, dels genom likställighet. mellan män och kvinnor inom sjukförsäkringen. Miljövårdsåtgärderna har > intensifierats bl.a. genom starkt ökade anslag. Konsumenternas ställning har förstärkts bl.a. genom skapande av marknadsråd och konsumentombudsman med en rad initiativ, som under våren har tagits i det s.k. konsumentpaketet. Ramar för ett fortsatt högt bostadsbyggande har fastställts. Denna korta genomgång visar att på alla de tolv punkter som var de för oss centrala är vi i full gång med arbetet. Alla dessa punkter bärs upp av en sammanhållande ideologi, nämligen jämlikhetstanken. Därför kan vi säga att denna riksdag också har blivit en jämlikhetsriksdag. Alla de reformer som gäller de äldre, regionalpolitiken, vuxenutbildningen och omfördelningen till låginkomsttagarna bärs upp av en enhetlig samhällssyn. Detta har vi gjort samtidigt som den ekonomiska politiken har skärpts, samtidigt som vi har fått hålla stånd mot de överbud som har framförts från andra håll. På den vägen går vi vidare. För oss är valprogram och regeringsprogram en och samma sak. Från en analys av bristerna i dagens situation med en koncentration på ett fortsatt jämlikhetsarbete vill vi utforma en praktisk politik. På denna riksdagens sista dag har det, som sagt, icke framlagts ett alternativ till regeringspolitiken. I går fick vi, för jag vet inte vilken gång i ordningen, höra att någonting nytt hade skett i svensk politik — ett historiskt dokument, ett mittenprogram hade presenterats. Det var väl inte alltför många som hade glömt att precis samma ceremoni förekom för två år sedan. Då var det också ett historiskt dokument som presenterades. I varje TV-debatt fick man då höra att detta var regeringsprogrammet. Det mest historiska med det dokumentet blev att det snabbt gick till historien. Redan före valet tog herr Hedlund på ett mycket effektivt sätt avstånd från det, och det har därefter inte avhörts. Men nu är vi där igen — i går kom ett nytt program. Ett bedrövligt dokument, skrev en av folkpartiets tidningar i går. Det upptog en lång önskelista. Man återigen var centerpartiets ledare hederlig. För två år sedan sade man att det program som då utarbetats innehöll exakt och «konkret besked på alla punkter i fråga om vilken politik en borgerlig regering skulle föra. I går sade Gunnar Hedlund att felet med programmet för två år sedan var att det var litet för svävande. Och så fick vi på det sättet liksom en bekräftelse i efterhand. Men nu är det nya programmet kanske litet mer konkret. Om detta program vill jag bara säga att det inte på något sätt utgår från en analys av dagens verklighet, utan det är en lång lång önskelista på sådant som man kommit överens om, åtgärder som skulle kosta enorma insatser.

I går sade man: Detta är det borgerli ga regeringsprogrammet. Det kunde vi läsa i Expressen. Samma kväll sade herr Hedlund — det var hederligt igen — att detta är inget regeringsprogram; det är ett valprogram, och det gäller fram till den 20 september — sedan får vi se! Varför? Jo, moderata samlingspartiet fanns inte med i bilden. Det intressanta i dagens situation är att man öppet deklarerar att man Önskar en trepartiregering, där moderata samlingspartiet skall ingå men att det är mittenprogrammet som helt skall utgöra grunden för denna regering. Så sade visserligen inte herr Hedlund, men det sade man på folkpartihåll. Vi kan tycka mycket illa om högerpolitik eller om den politik som moderata samlingspartiet företräder. Men vi kan inte frånkänna detta partis medlemmar och ledning en ärlig övertygelse och vilja att företräda sina idéer och ståndpunkter. Det betyder att tanken att högerpolitiken inte skulle sätta sin prägel på en borgerlig regering är möjlig bara om man frånkänner moderata samlingspartiet varje ärlighet i övertygelsen. Vi har suttit här nätterna igenom under våren och voterat timme ut och timme in. Varför? Inte därför att man haft en opposition som stått på den ena sidan och ett regeringsparti som stått på den andra, utan därför att oppositionen framträtt i så ofantligt många varianter. Det har väldigt sällan förelegat ett trepartialternativ. Ibland har det varit ett mittenalternativ — det har kanske gällt en tredjedel av reservationerna eller någonting sådant — och ibland har oppositionen varit skingrad för alla vindar. Man kan alltså konstatera denna totala splittring när det gäller skattepolitiken, bostadspolitiken, den ekonomiska politiken och när det gäller pensionsfrågan — delvis även när det gäller utrikespolitiken, om man får tro det uttalande som gjorts av herr Holmberg. Väljarna har icke på denna riksdagens sista dag fått något besked om — trots denna enorma flora av förslag — vilken politik en borgerlig regering skulle föra, den borgerliga regering som ni säger er vilja eftersträva: tre partier i ett borgerligt block. Jag vill bara konstatera att det ur demokratisk synpunkt är otillfredsställande att en sådan redovisning inte gjorts. Jag har också kunnat konstatera att det mittenprogram som i går framlades snabbare än det föregående blev en skenhändelse, helt enkelt därför att människorna nu hade lärt sig att inte ta det på fullt allvar. Jag förmodar att det är en del av förklaringen. Mot denna bakgrund är det bara att konstatera att vår riksdagsgrupp enhälligt har genomfört ett mycket stort reformprogram under denna vårriksdag. Orsaken till att vi lyckats härmed är helt enkelt den att vi bakom oss har en rörelse, där alla dessa frågor diskuterats och där man gjort de grundläggande ideologiska prioriteringarna. Orsaken är också att vi känt oss som bärare av ett ansvar som pålagts oss av de människor som gett oss sitt förtroende. Vi har naturligtvis våra fel och brister. Vi kan göra misstag. Men vår stora styrka — och det är i den andan vi går ut i valrörelsen — är att vi har en enhetlig samhällssyn för att analysera bristerna i dagens samhälle och att vi på den grundvalen har format ett program i en fri debatt, där många meningar har brutits mot varandra. Detta har lett fram till ett program som vi står för, och det är för att fortsätta detta program, klart redovisat, som vi begär väljarnas förtroende.

Herr talman! Politiken skall börja i vardagen, sade statsministern inledningsvis, och det håller jag fullständigt med honom om. Denna tanke har inte regeringspartiet på något sätt monopol på. Vi har inom folkpartiet gått ut på fältet med en verksamhet liknande socialdemokraternas. Vi ställde oss frågan: Vilka problem är det som blir aktuella för människorna under 1970 talet? Jo, det är vad den enskilda människan kan få bestämma över i sitt eget bostadskvarter, i sin egen omgivning, på sin egen arbetsplats. Vi utformade i samarbete med tusentals medlemmar över hela landet ett program för närdemokrati, för arbetsdemokrati, enligt vilket de enskilda anställda skulle få mer ait säga till om som alternativ till en socialisering, till en statlig dirigering av verksamheten, till statliga representanter i företagsstyrelser o.s.v. Vi drog upp riktlinjerna för en konsumentpolitik som ger konsumenten större valfrihet och större möjligheter att få bra varor till låga priser men utan någon dirigering från statens sida. Vi lade upp ett program för aktivitet och trygghet för de äldre. Vi utarbetade ett alternativ i skattefrågan som tar hänsyn till barnkostnaderna — en linje som socialdemokraterna följde för några år sedan när det gällde vårdnadsbidrag men som ni tydligen håller på att springa ifrån — och som tar större hänsyn till den hemarbetande hustrun och. till dem som har låga inkomster och "som framför allt eliminerar det inbyggda skattehöjningsmaskineri för oförändrade realinkomster som finns i det socialdemokratiska skatteförslaget. Jag har tidigare i dag redogjort för vårt program på det ekonomiska området. ön När statsministern redovisade vad denna riksdag uträttat angav han att regeringen lagt fram förslagen, och det är klart att så har skett — det är ju regeringens uppgift. Men bakom många av de reformer som herr Palme liksom ville ta monopol på ligger en enig uppfattning inom många partier. Det finns väl därför inte så stor ankedning att framställa denna riksdag som ett socialdemokratiskt monopolföretag, såsom herr Palme tycktes vilja göra. När herr Palme räknade upp alla stora reformer glömde han en sak som finansministern i det längsta försökte undvika, nämligen konstaterandet ati regeringens ekonomiska politik har försatt oss i ett sådant läge att de nuvarande reformerna är i fara om vi vill fortsätta med ytterligare reformverksamhet. Finansministern sade att ett realiserande av de i årets långtidsbudget beräknade utgifterna skulle omöjliggöra varje ny reform eller höjning av ambitionsnivån. Vidare sade han: Regeringen måste emellertid bereda utrymme för en fortsatt reformverksamhet på vissa väsentliga områden. En oundgänglig förutsättning för att detta skall kunna ske är att en omprövning och nedskärning sker inom olika existerande utgiftsprogram. Folkpartiledaren Helén har sagt att han är villig att delta i en besparingsutredning och diskutera detta på samma sätt som vi har gjort tidigare. Det är en konsekvent uppfattning och inställning från vår sida. En annan sak som statsministern glömde var att tala om att vi nu har kommit i ett sådant ekonomiskt läge som finansminister Sträng för fyra år sedan bestämt varnade för. Han sade att hans lägsta målsättning var att få balans i utrikesbetalningarna fram till 1970 och t.o.m. få något överskott. En längre tids underskott i bytesbalansen skulle omöjliggöra ett fullföljande av fullsysselsättningspolitiken och kräva allt hårdare korrigeringar för att återställa den nödvändiga balansen. Den bild som finansministern utmålade för fyra år sedan som en risk och en fara beskriver det läge som vi nu befinner oss i. Därför behöver vi vidta åtgärder för en ny ekonomisk politik av det slag som jag tidigare har nämnt. Regeringen har misslyckats med att öka industriinvesteringarna och att åstadkomma en tillräckligt stark ekonomisk tillväxt, och den har misslyckats med att upprätthålla prisstabili tet. Landsorganisationens ordförande har offentligen sagt att vi nästa år kan stå inför en inflation som är större än vi har haft under senare år. Detta är ett varningstecken och ett bevis för att vi inte kan driva en jämlikhetspolitik i detta land om det inte finns ekonomiska förutsättningar. Den ekonomiska tillväxten är ett oeftergivligt villkor för den jämlikhetspolitik som vi i stora stycken är helt överens om. Jag har sagt tidigare i dag att man, när man ser de siffror som finansministern själv redovisar i sin publikation, måste beklaga att Sverige både 1968; 1969 och 1970 ligger under genomsnittet i Västeuropa när det gäller ekonomisk tillväxt.

Jag undrar om inte statsministern har förbisett, hur det brukar gå till när man bildar regering. Det brukar först vara ett val. Visar det sig då att man får tillräckligt röstunderlag, brukar man kunna resonera ihop sig. Så har det gått till i Danmark, så har det gått till i Norge, så gick det till i Västtyskland när socialdemokraterna och CDU regerade tillsammans och så gick det till i Västtyskland när socialdemokraterna och FDP samverkade. Däremot skulle det enligt statsministern inte passa i vårt land, att varje parti går ut med sitt valprogram och sedan undersöker om man kan finna en gemensam nämnare, där naturligtvis mittenprogrammet måste vara avgörande. Nej, vad som duger i hela den västliga världen duger inte i Sverige, om man får tro statsministern. Är det någon som tror honom? Det låter nästan som om alla fördelar och förmåner för folket har kommit till efter initiativ av socialdemokratin. Jag är den siste att vilja nedvärdera socialdemokratins insatser. Men jag tyc ker att socialdemokraterna bör låta bli att nedvärdera våra. Vi har gjort åtskilligt under årens lopp. Vi har iagt fram många förslag, som socialdemokraterna omsider har accepterat. Statsministern var oförsiktig nog att börja tala om lokaliseringspolitiken. Vi fick i tio år tala.om den för döva öron innan det i slutet av 1950-talet sattes till en utredning. — Det får väl vara något sammanhang mellan fakta och påståenden! Ungefär enahanda förhåller det sig med miljöpolitiken. Vi tog upp det ämnet i en stor partimotion omkring 1960, men socialdemokraterna ryckte bara på axlarna. I dag omfattas miljöpolitiken av var man. Jag tycker man bör välja exemplen med litet större urskillning. Jag tycker att man inte heller bör förhäva sig över framgångar. Vi har haft framgångar. Vi har ett rikt land med bra folk, vi har goda forskare och vetenskapsmän och vi har — i huvudsak i samverkan — kunnat föra en hyfsad politik. Ändå visar det sig, som jag har sagt förut i dag, vid en jämförelse beträffande produktionshöjningen under de senaste fem åren, att vi visserligen inte riktigt ligger på jumboplats bland OECD-länderna men i alla fall befinner oss på den lägre halvan. Vi har alltså inte bara sådant som vi kan skryta över. I den mån vi har haft framgångar tror jag att vi har hjälpts åt litet var.

Herr talman! Statsminister Palme hävdade bl.a. att den här riksdagen var den verkligt stora reformriksdagen. Man kan ha delade meningar om den saken. Man kan t.o.m. uppfatta statsministerns uttalande som en kritik mot hans företrädare. Den väsentligaste reform som socialdemokraterna har genomdrivit, nämligen skattereformen, är emellertid inte någon positiv reform. Vad socialdemokraterna i det fallet har gjort är att genomdriva en skattehöjning för 1970-talet, och det tycker jag inte är mycket att yvas över från statsministerns första regeringsperiod. Statsministern återkom till talet om att det inte finns något gemensamt program för oppositionspartierna. Det är en gammal grammofonskiva som statsministern har lagt på. Det är en skiva som arbeiderpartiet i Norge på sin tid, då det var i regeringsställning, spelade sönder innan den borgerliga oppositionen fick ta över ansvaret för den norska utvecklingen. en utveckling som i dag ter sig gynnsammare än den svenska.

Gör han det, finner han att viktiga grundlinjer är gemensamma i de programuttalanden som har gjorts.

Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. Men jag vill också erkänna att det finns en skillnad i sättet att betona olika saker. Jag är naturligtvis glad över att t.o.m. herr Palme säger — och det är riktigt — att vi i moderata samlingspartiet bärs upp av en ärlig övertygelse, då vi för fram våra alternativ till regeringens politik. Ja, vi ser i moderata samlingspartiet det som en demokratisk skyldighet att markera opposition gentemot regeringen, eftersom demokrati fordrar delade uppfattningar och skilda meningar. Eljest blir det ingen fruktbärande diskussion, eljest får man inte möjlighet att tillgodose skilda önskemål som olika människor har, därför att ännu är vi dess bättre olika och har skilda inställningar till olika problem. Det ligger alltså en skillnad i själva sättet att uttrycka sig mellan moderata samlingspartiet och en del av den övriga oppositionen. Men detta överskyles av de gemensamma grundlinjer, efter vilka programuttalandena går.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på det som har sagts här från talarstolen. Jag räknade upp de reformer som har genomförts under riksdagen, och jag tycker att riksdagen har anledning att vara stolt över dem. Oppositionen säger att vi inte skall monopolisera dem eftersom oppositionen i stor utsträckning har röstat för dem. Det är jag den förste att erkänna, och det är utmärkt. Jag väntade nästan att den repliken skulle komma. I höstas fördes ju en våldsam kampanj mot oss för att vi höll på att göra landet till en enpartistat med enpartivälde, som hänsynslöst genomdrev sina förslag mot en värnlös opposition. Men nu har vi framlagt våra förslag, och då säger ni efteråt: Det här var ju så bra, att det skall ni inte monopolisera, vi var också med på dem. Det var utmärkt. Då fick vi alltså avfärdat detta tal om enpartistaten. Ni har varit med om detta. Jag hälsar er välkomna. kan resonera ihop sig, är det då någon som tror på honom? Det är det naturligtvis inte. Skulle jag ha sagt så, skulle jag inte ha trott på mig själv. Jag har inte sagt att ni inte kan resonera ihop er, men jag har sagt att det vore klädsamt om ni före valet redovisade vad ni skulle resonera ihop er om. Jag har varit med och resonerat med herr Hedlund och skrivit med herr Hedlund, och det var angenämt, därför att det då var fråga om två småfolkspartier, som skulle komma överens på vissa centrala punkter, och det därför fanns en gemensam målsättning som man kunde fästa det hela omkring. Men det nya i situationen är ju, att folkpartiet och centerpartiet säger att bara valet är över, skall vi nog kunna resonera ihop oss med högern eller moderata samlingspartiet som det numera kallar sig. Det betyder att ni skall sitta och resonera med högerpolitiker. Det är inte med småfolkets representanter eller med löntagarnas representanter ni skall sitta och resonera utan det är högerpolitikens företrädare ni skall resonera med. Det är en ny situation. Därför vill vi gärna ha reda på svaret på följande fråga: På vilka punkter är det ni skall resonera och på vilka punkter menar ni att resonemanget skall leda till ett ur högerpartiets eller moderata samlingspartiets synpunkt gynnsamt resultat? Det har framförts så många intressanta exempel här. Herr Hedlund sade med rätta att centern har drivit på i vissa frågor, och visst har centern gjort en värdefull insats t.ex. beträffande lokaliseringspolitiken. Där har centern hållit sig framme och där har förts en intensiv debatt även inom socialdemokratin. Men vilka var det som röstade för när vi skulle tillsätta den där utredningsen herr Hedlund nämnde? Jo, det var centerpartiet och socialdemokraterna. Och vilka röstade emot? Jo, högern och folkpartiet. Där för var det exemplet kanske inte det allra bästa, ty detta är ju i så fall de partier som herr Hediund skall resonera med då det gäller lokaliseringspolitiken. Herr Holmberg sade att det finns en gemensam grundsyn, och det var ju fint. Ni skall alltså bilda regering. Vi har läst vad mittenpartierna skrivit och känner oss starkt uppmuntrade, sade han. Men vad var det han tog upp? Jo, han framhöll att skattereformen är dålig, den skattereform som Gunnar Hedlund : med stor vältalighet ställde sig bakom, bortsett från vissa justeringar här och där, som det hette. Det är en dålig reform, och vi måste resonera om den, sade herr Holmberg. Och vad ville han resonera om? Jo, marginalskatterna som var det allvarliga i reformen och som därför måste diskuteras. Samtidigt som det framhållits, att socialdemokraterna skall angripas från vänster i småfolkets intresse, skall man resonera med högern om marginalskatterna. Men det är klart att vi som representanter för ett icke obetydligt antal svenska medborgare frågar vart dessa resonemang leder och vad de betyder för låginkomsttagarna. Nästa exempel på en gemensam grundsyn var enligt herr Holmberg undervisningsfrågorna och utbildningspolitiken.

Denna debatt har gjort mig övertygad om att, ifall det borgerliga blocket vinner regeringsmakten, kommer det att kunna resonera ihop sig trots denna stora splittring. Men det förutsätter ett resonemang med och delvis på basis av, skall vi säga, en ärlig högerpolitik, och därför är väljarna intressera de av att på förhand få veta vad resultatet skulle innebära. Mina teser illustreras alltså av diskussionen. Herr Gustafson i Göteborg sade att folkpartisterna gjort precis som socialdemokraterna; de har haft rådslagsgrupper och framlagt förslag. Men han talade aldrig om det gemensamma alternativet utan fortsatte oförtrutet att klaga över den ekonomiska politiken. Därefter drog han den där meningen i kompletteringspropositionen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, och sade att det där dels står att vi skall fortsätta reformpolitiken, dels att gällande utgiftsprogram skall omprövas. Jag har varit i kanslihuset i 15 år och kan nämna att det varje år i petitadirektiven till myndigheterna stått att de skall ompröva gällande utgiftsprogram; de sitter väl till för att bedöma möjligheterna. Detta är i och för sig en fullt vettig linje, och vi skall fortsätta med den. Därefter började han tala om Arne Geijer som varnat för inflation. Om löneuppgörelsen skulle bli samhällsekonomiskt orimlig, blir det inflation — det var innebörden i Arne Geijers uttalande. Det kan ju varje människa skriva under på. Vi har hela alternativtankens elände i ett nötskal när herr Gustafson i Göteborg säger att vi har för stark inflation, vi skall föra en annan ekonomisk politik — och sedan plötsligt presenterar en politik som innebär en budgetförsvagning på 900—1 000 miljoner för 1970/71 års budget och med en helårseffekt på drygt två miljarder. Det har lagts fram i en helt osorterad önskelista utan prioriteringar. Och sedan har herr Gustafson mage alt tala om en anti-inflationspolitik, som folkpartiet skall bedriva tillsammans med moderata samlingspartiet! Detta är dock primärt ett folkpartistiskt problem. Det allvarliga med folkpartiet är bristen på trovärdighet, att ena dagen säga att man vill spara stora belopp på statens utgifter och att dagen därpå lägga fram en önskelista med oerhörda överbud på drygt två miljarder. Det tyder ju på total brist på trovärdighet. Det var klädsamt att herr Gustafson i Göteborg i och för sig inte gjorde gällande — jag håller honom räkning för det — att folkpartiets många vinglande ståndpunkter skulle bilda stommen i ett gemensamt borgerligt regeringsprogram. Det är i så fall något som de andra får ordna. Men hela denna debattomgång har på ett utmärkt sätt belyst det grundläggande felet, att det inte har lagts fram ett gemensamt program som man, med hänsyn till deklarationerna om att ni representerar ett borgerligt block, ur demokratisk synpunkt skulle ha anledning kräva.

Herr talman! Jag har känt statsministern i rätt många år och har aldrig haft särskilt svårt att förstå vad han menar. Men nu begriper jag inte, varför han förmenar oppositionspartierna att gå fram med var sitt politiska program i valet. Så gör man i alla länder i den västliga världen för att därefter — om man vinner — försöka resonera ihop sig för att se om man kan finna en gemensam nämnare. Jag tror inte att det är så svårt att finna den gemensamma nämnaren. I moderata samlingspartiets manifest står t.ex. följande punkter: En skattepolitik så utformad att det lönar sig att arbeta och spara — Ja.

— så blir det heller ingenting av.
Herr talman! Statsministern sade att en viss mening i kompletteringspropositionen har upplästs många gånger under debatten i dag. Att så skett beror helt enkelt på att man från regeringssidan har varit så ovillig att svara. Herr Palme ville ge sken av att det bara var en allmän uppmaning från finansministern till ämbetsverken att vara återhållsamma och sparsamma vid sin petitaskrivning, men så är inte fallet. Vad finansministern skrivit är att ett realiserande av det som står i långtidsbudgeten i stort sett skulle omöjliggöra varje ny reform eller höjning av ambitionsnivån och att det därför är en oundgänglig förutsättning att en omprövning och nedskärning göres av olika existerande utgiftsprogram. Detta har icke tidigare uttalats. Man har varit oförsiktig nog att ge dessa signaler men har sedan tydligen svårt att stå för dem. Vidare gör statsministern gällande att vi sagt att det skulle ha utbildat sig ett enpartitänkande i vårt land och att alla nu skulle vara välkomna till honom. Jag tycker emellertid att statsministerns hela anförande var ett bevis på ett enpartitänkande. Där framfördes först monopolanspråk på de reformer som genomförts på olika områden. Men sedan när oppositionspartierna framhåller att det ekonomiska läget är så allvarligt, att vi tycker de politiska partierna bör resonera sig samman om åtgärder mot inflation och för att förbättra det ekonomiska läget, är regeringen sig själv nog och vill inte ha några sådana överläggningar. Detta är ett ytterligare uttryck för det enpartitänkande som håller på att breda ut sig. Även om ingen vet hur valet kommer att utfalla vill jag säga, att det under alla omständigheter är ett intresse för hela svenska folket att antalet social demokratiska ledamöter i den nya riksdagen blir kraftigt reducerat. Då kan det tänkas att socialdemokraterna kan ta reson och vill överlägga med andra partier om möjligheterna till en samlande lösning i en svår tid.

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå herr Palmes tankegång att talet om en enpartistat kan nedläggas därför att oppositionen i vissa fall har stött regeringens förslag. Det är inte mycket logik i detta. även från den socialdemokratiska regeringen, som ju är skyldig att lägga fram förslag inför riksdagen, kommer naturligtvis initiativ som är bra och som vi därför stödjer. När regeringens ledamöter eller anhängare t.ex. betecknar vår politik mot regeringen såsom skadlig för Sveriges anseende utomlands, vilket har skett, tycker jag mig däremot känna en alltför stark doft av enpartistat. Detsamma gäller när statsministern ringer till enskilda arbetsgivare därför att deras anställda skriver för regeringen otrevliga artiklar i pressen. Också då känner vi en doft av alltför långt maktinnehav. I fråga om att få demokratin att fungera har jag en känsla av att vi inom oppositionen står osedvanligt och klart eniga. Den historiska erfarenheten visar att det alltid är svårt att få demokratin att fungera när ett parti alltför länge haft makten.

Herr talman! Jag hoppas att herr Hedlund lyssnade till det föregående anförandet, så att han fick en inblick i hur hans framtida resonemangspartner tänker. Enpartitanken skulle alltså manifestera sig däri att även socialdemokrater talar med bankdirektörer i det enskilda näringslivet. Ja, det skulle alltså vara ett moderat monopol. Jag är dock självfallet beredd att ta upp en dialog med representanter för det enskilda näringslivet både nu och i framtiden. Både herr Gustafson i Göteborg och herr Holmberg berörde det förhållandet, att oppositionspartierna röstar för våra förslag, och menade att det inte innebär att det inte föreligger någon enpartistat. Ja, men er grundtanke var ju att vi hänsynslöst utan att ta någon som helst notis om oppositionens uppfattning skulle genomdriva socialdemokratins politik. Men om ni, när vi nu utformar den socialdemokratiska politiken, röstar för våra förslag kan det icke vara ett tecken på att vi är hänsynslösa mot er. Då är ni ju glada och positiva för dessa förslag. — Det var det som skulle bevisas. Jag tycker, herr Gustafson i Göteborg, att det är något rörande med denna filttoffletaktik. Vad var det folkpartiets talesmän sade i fjol vid denna debatt? Jo, då skedde den stora mandatexercisen: Hur många mandat skall socialdemokraterna förlora för att de skall avgå och för att det skall bli en borgerlig regering? Det var detta vi fick höra i hela debatten och under valrörelsen — det var sättet att föra fram regeringsfrågan. Man märkte sedan att det var farligt att tala om en borgerlig regering — då röstade nämligen människorna i aldrig tidigare skådad omfattning för socialdemokraterna, ty de frågade sig: Vad blir det av en sådan borgerlig regering? Nu har ambitionerna minskats. Herr Gustafson i Göteborg säger: Det är inte säkert att det skall vara så mycket mindre socialdemokrater att det blir en borgerlig regering, men det skall i alla fall vara färre socialdemokrater, så kanske de blir snällare. Och det är ett ganska säkert vallöfte, ty antalet ledamöter blir ju mindre i enkammaren, och då blir det onekligen färre socialdemokrater. På den punkten har alltså herr Gustafson alla chanser att bli bönhörd om det inte skulle bli ett fruktansvärt jordskred.

Nu har ni alltså inget sådant program, och då blir det signifikativt att herr Gustafson i Göteborg säger: Det skall inte vara så många socialdemokrater mindre att det verkligen blir nödvändigt med en borgerlig regering, men socialdemokraterna skall vara litet färre, ty då blir de snällare. Man tror att situationen då skall bli så ointressant att de borgerliga i filttofflor kanske kan bilda en majoritet, och då får man börja resonera om programmet. Jag tycker inte att detta är trevligt ur demokratisk synpunkt. En ny tid har kanske inträtt — ty jag känner inte riktigt igen herr Hedlund. Detta är verkligen inte de gamla centerpartisternas linje; det är väl ändå första gången i historien som ledaren för det gamla centerpartiet står i kammarens talarstol och läser upp högerns valmanifest. På en punkt — det gällde folkpensionen — sade herr Hedlund dock nej, och det var klokt. Men så finns det en punkt där det talas om en skattepolitik så utformad, att det lönar sig att arbeta och spara. Detta kan vem som helst säga ja till, men en sådan allmän fras måste ju ha något underlag. Och vad är det för underlag? Jo, det är det förslag som högern framlagt vid årets riksdag och som är ganska brutalt jämfört med det förslag som är antaget. Det innebär en övervältring av skattebördan till de lägre inkomsttagarnas nackdel och till de högre inkomsttagarnas fördel. Denna vackra högerfras täcker ju detta. Och det är ganska illavarslande när centerns ledare står och läser upp detta och säger att detta kan man vara med om. 1968 gick ni ut och lovade sänkta marginalskatter, 1970 gick ni med på ett skatteförslag i rakt motsatt riktning — ni gick emot högern. Nu skall ni resonera med det parti som lagt fram ett förslag som innebär skattesänkningar enbart för personer med över 35 000 kr. i inkomst, om jag förstår rätt. Jag förmenar inte partier att gå fram med olika program. Men det kan inte heller förmenas oss socialdemokrater att fortsätta att kräva besked och ställa oss undrande. Allra sist vill jag erinra om vad herr Hedlund sade i augusti 1968 i en intervju i en tidning: Vi kan inte gå ut med ett gemensamt program med bhögern och folkpartiet före valet, ty då kan en massa marginalväljare skrämmas Över till att rösta med socialdemokraterna. Det var ett ärligt besked, men oavsett marginalväljarna är vi intresserade av att veta vad de vanliga löntagarna skulle drabbas av i händelse av en borgerlig regering.

Herr talman! Eftersom herr Hedlund och herr Gustafson i Göteborg inte längre har någon replikrätt, tänker jag bemöta statsministern något även om han har en viss benägenhet att avlägsna sig från kammaren när jag börjar tala. Jag vet inte om det är några reminiscenser från gamla tider som herr Palme beskrivit i intervjun med den engelske intervjuaren eller vad annat det är som gör att herr Palme tycks trivas så dåligt i kammaren när jag börjar tala. Men han kanske i dag kan övervinna denna känsla av otrivsel. Det är klart att vi alla beklagar att statsministern drabbats av ohälsa och att vi är villiga att ta hänsyn till detta. Men det är inte bara andra kammarens debatter som skall präglas därav. Därför är jag för min del glad åt att statsministern kommit hit i dag för en rejäl debatt, som han själv lade upp starkt präglad av en valkampanjs tankegångar och uttryckssätt. Såsom jag uppfattade herr Hedlund avsåg han ingalunda att läsa upp alla de moderatas programpunkter och ännu mindre att han ville godkänna dem som han inte nämnde. På den punkten kan det inte bli något missförstånd. Oppositionen har försummat att ange något alternativ, säger statsministern. Föregående talare har bemöt detta, särskilt herr Hedlund och herr Gustafson i Göteborg. Men statsministern Palme är ändå inte nöjd. Han säger: Jag vill nu i förväg veta på vilka punkter ni tänker resonera med de moderata efter valet.

Jag måste då fråga statsministern om en sak. När ni gick till val 1950, talade ni då om för svenska folket att ni efter valet tänkte resonera med bondeförbundet som det då hette om ett regeringsprogram? Talade ni om, på vilka punk ter ni kunde tänka er att göra avsteg från ert eget program? Nej. Gick ni till val 1952 med olika program, fast ni var i koalition? Ja. Gick ni till val 1954 med olika program? Ja. Angav ni precis på vilka punkter ni skulle resonera om kompromisser? Nej. Hur var det 1956, när man hade en känsla av att koalitionen inte skulle vara så länge till? Angav ni då tydligt på vilka punkter ni eventuellt skulle göra upp med er dåvarande koalitionspartner? Nej. Men nu, när man från oppositionshåll har lämnat så långtgående klargöranden för att belysa sin inställning, nu säger statsminister Palme: »Ja, ja, men det var en annan sak för oss. Ni är däremot skyldiga att vara mycket mera precisa än vi någonsin drömde om att vara.> Herr Hedlund har redan redovisat den praxis som råder i många andra länder, men herr Palme säger ingenting om det. Får jag bara hänvisa herr Palme till att det inom det socialdemokratiska partiet finns långtgående meningsmotsättningar rörande t.ex. olika socialiseringsoch = nationaliseringsåtgärder. Vem kan veta i vilken riktning den socialdemokratiska politiken kommer att utvecklas på den punkten år från år? Även om inte så mycket hinner genomföras före 1973 års val, har detta i alla fall stor betydelse och måste skapa en känsla av osäkerhet inför frågan om den socialdemokratiska politikens utveckling. Jag tror därför att herr Palme skulle ha anledning att tänka i högre grad på de åsiktsdifferenser som finns inom hans eget parti och mindre på dem som finns inom oppositionen. Herr Palme ville göra gällande att ailt vad regeringen har genomfört av reformer är något som har utarbetats i arbetarrörelsens inre debatter. Herr Hedlund och herr Gustafson i Göteborg har redan bemött delar av detta resonemang. Jag vill ge några andra exempel på av herr Palme nämnda reformer som oppositionen har drivit fram — jag tänker särskilt på mittenpartierna — men som socialdemokraterna först röstat emot. Sedan har de ändå genomförts, och nu säger herr Palme: »Dei är vi inom arbetarrörelsen som har utarbetat och drivit fram detta.» Förtidspensioner, efter särskild prövning, för äldre människor med nedsatta förtjänstmöjligheter är en viktig reform vid årets riksdag, framdriven från vårt håll. Individuell beskattning är ett mycket väsentligt drag i årets skattereform, vilket fru Nettelbrandt ofta har påpekat. Vill herr Palme bestrida att denna tanke drivits hårdare från liberalt håll än någonsin från socialdemokratiskt under flera år? Ökad trygghet i arbetet har det framlagts flera förslag om från vårt håll på ett tidigt stadium. Vuxenutbildningen: flera gånger har vi lagt fram förslag, som visserligen inte har varit omvälvande men dock skulle ha inneburit en snabbare utveckling, förslag som röstats ned av socialdemokratin. Stödet åt de handikappade: år efter år har regeringspartiet röstat ned våra förslag om blygsamma förbättringar åt de handikappade som sannerligen väl skulle ha kunnat rymmas inom ramen för rådande statsfinansiella förutsättningar. Men nu säger herr Palme: »>Se här, allt detta gör vi på grundval av debatten inom = arbetarrörelsen. Oppositionen har inte alls varit med om denna utveckling.» Och kvinnornas likställdhet!

året: vårdnadsbidrag, hemmamakebidrag — effektivt även för låginkomst tagarna och inte bara för andra — pen sionstillskott som skulle beslutas i början av nästa år, ökade möjligheter till skattejämkning för låginkomsttagare. Allt detta är förmåner som verkar till förmån just för låginkomsttagarna. Herr Palme försökte sedan en undanmanöver av den typen då man förväxiar delar med det hela och tvärtom. Han sade: »Ibland tycks ni säga att ni har varit med om saker och ting och drivit fram dem. Hur kan ni då vid andra tillfällen kritisera oss?» Väsentliga delar av reformarbetet har vi tagit iniativ till och drivit fram, men det finns andra delar av regeringspolitiken som vi varit och är i opposition mot. Är det verkligen så svårt för herr Palme att fatta att om man är med om och driver på vissa delar av politiken betyder inte det att man gillar hela regeringspolitiken? Vad är det vi inte har gillat? Ja, det har framhållits många gånger.

Detta är sannerligen ingenting som vi inom oppositionen tar något ansvar för. Läget har blivit sådant på grund av den politik som regeringen har fört och för att regeringen inte har velat föra en sådan politik som herr Gustafson i Göteborg mycket koncentrerat angav. Det har blivit en långsammare ekonomisk utveckling och produktivitetsstegring än som hade varit möjlig. Det är uppenbart att den bästa grunden för en aktiv reformpolitik lägger man genom att verka för höjd produktivitet och snabb stegring av nationalinkomsten. Det är dock härigenom som reformerna skall finansieras — genom att sam hällets resurser kan växa i takt med och ofta i snabbare takt än nationalinkomsten. Därför är det en obegriplig ensidighet och kortsynthet när man på socialdemokratiskt håll gång efter annan låtsar som om den sociala politiken inte hade något med den allmänna ekonomiska politiken och det snabbare eller långsammare ekonomiska framåtskridandet att göra. I själva verket är det så, att om ni med er politik bromsar framstegstakten rent produktivitetsmässigt försämrar ni förutsättningarna för sociala reformer. Herr Sträng ville inte, trots uppmaningar från fru Nettelbrandt och Sven Gustafson, gå närmare in på uttalandet i propositionen att en oundgänglig förutsättning för den fortsatta reformverksamheten är att olika existerande utgiftsprogram omprövas och skärs ned. Regeringen har gjort denna deklaration. Jag måste därför fråga statsministern, när Ni nu vänder Er till väljarna: Vad är det för nedskärningar av detta genom riksdagsbeslut redan godtagna program som Ni överväger? Vad kommer Ni att diskutera med Er själv — om Ni nu inte vill diskutera med andra — beträffande dessa nedskärningar? Har inte Sveriges folk rätt att få någon upplysning om vad detta gåtlika men väsentliga uttalande betyder? Nej, regeringen vägrar att svara. Men oppositionen — jag tänker framför allt på mittenpartierna — som lagt fram så betydande och klargörande dokument, den skall enligt Er mening på punkt efter punkt komma med detaljerade förklaringar som gäller för åratal framåt. Regeringen däremot med hela sin stab av experter och tjänstemän skall smita undan och inte säga vad man menar med en så pass sensationell sats som den vi här berört. Att herr Sträng plågades av fru Nettelbrandts och herr Gustafsons i Göteborg frågor på denna punkt var fullt klart. Men jag måste ändå vara så obarmhärtig att jag frågar om inte statsminis tern kan ge något svar på denna punkt. För några månader sedan förklarade statsminister Palme enligt TT-referat i flera yttranden ute i landet — det skedde innan propositionen om skattereformen hade lagts på riksdagens bord — att nu borde det bli en principiell debatt om denna reform, som var en av de stora reformerna under 1970-talet. Denna debatt skulle komma att spela en betydande roll inför valet, etc. Han hånade oppositionspartierna för att de inte ville delta i en ingående debatt innan de hade fått se propositionen. Sedan kom propositionen och oppositionspartiernas motioner. Då tystnade herr Palme. Han försvann från den politiska debatthorisonten; han ville inte vara med och diskutera vad han såg som regeringens stora grepp. När det gällde debatter i riksdagen hänvisade ban till att finansministern brukar sköta de mer tekniska debatterna i skattefrågor. Ja visst, det är klart! Men det som herr Palme själv betecknat som en av de stora och grundläggande samhällsreformerna, som han gång efter gång uppmanat oss att diskutera mera principiellt, ville han nu inte längre debattera. Vi har inte fått något tillfälle — om vi inte skall räkna dagens debatt, men nu är det väl litet sent — att här i kammaren föra en mer ingående debatt med herr Palme just om den saken. Jag syftar då inte på de skattetekniska detaljerna som finansministern närmast svarar för. Men vad var det herr Palme beskylide oss för? Jo, det var att vi i opppositionen inte ville vara med om att motverka och reducera inkomstolikheterna. Innan vi kommit med något förslag visste herr Palme med en divinatorisk blick att oppositionen inte ville vara med om att minska inkomstolikheterna! När han fick se mittenpartimotionen fann han emellertid att de åtgärder, som jag här excmplifierat och som skulle ha högsta prioritet, var till låginkomsttagarnas fördel. Då var det inte så lätt att fortsätta med dessa beskyllningar som herr Palme alltför hastigt och alltför oförsiktigt hade kastat ut. Sedan finns det en annan sida av denna sak som jag, utan att gå in på några tekniska aspekter bara vill nämna. Det är att själva detta skattesystem, som kammaren vet, får en annan karaktär än den man vill hoppas var avsedd, när det tillämpas i ett av inflation präglat samhälle. Därför blir skattesatserna i verkligheten väsentligt högre än de som angivits. Anser statsministern att det har lämnats en ordentlig redogörelse från svensk socialdemokratis sida på denna punkt? Har ni ordentligt redovisat att en medborgare som höjer sina inkomster med en hundralapp eller en tusenlapp får betala in allra största delen av den reella inkomsthöjningen till de offentliga kassorna?

Ni vågar inte säga att det inte skall bli några prisstegringar i framtiden — då skulle ni bli utskrattade. Varför då inte tala om hur det förhåller sig med skattetrycket? Här talar statsminister Palme om trovärdighet. Begär ni trovärdighet när ni försöker undertrycka en belysning om vad denna skattereform verkligen innebär för de skattebetalare som försöker att höja sin reella inkomst? Är detta verkligen en reform som är fördelaktig för låginkomsttagarna? Sanningen är den att inflationen skärper skattetrycket betydligt mer för låginkomsttagarna än för höginkomsttagarna. Motsatsen har påståtts från socialdemokratiskt håll, men man har inte gjort något försök att dokumentera det — det går helt enkelt inte. Herr talman!

Herr talman! Jag hade i övrigt tänkt diskutera den ekonomiska politiken, men jag måste nog hoppa över det mesta. Jag bläddrar förbi ett stort antal sidor i mitt manuskript, vilkas huvudsynpunkt jag kanske kan sammantränga i två meningar. Vi har i de flesta avseenden mycket gynnsamma yttre förutsättningar för den svenska ekonomin. Men vårt land har kommit i ett krisläge beträffande priser och betalningsbalans och har en icke tillräckligt snabb produktivitetsökning. Är detta inte ett bevis på att det har varit något fel med regeringens ekonomiska politik? Vad har man för kriterium när man skall belysa regeringens politik och ställa den till ansvar om inte detta att vi trots gynsamma förutsättningar jämfört med t.ex. danskarna som säljer smör när vi säljer pappersmassa, malm och järn, kommit i alla dessa svårigheter? Regeringen vägrar att diskutera denna sak. Man vill inte diskutera något ansvar för vart vi har kommit. Annars vill man så gärna ta åt sig förtjänsten för allt det som gått bra, men ansvaret för den utveckling som skapat ett sådant krisläge vill man inte tala om. Man säger bara: Ja men, vad föreslår nu ni i oppositionen att vi skall göra? Jag svarar: Vi är inte anställda som experter åt regeringen, det är inte vår sak att i varje läge tala om för regeringen precis vad den skall göra; vi anger att regeringen borde ha fört en annan politik och bör på viktiga punkter föra en annan politik. Om det inte går att på ett ögonblick reparera verkningarna av regeringens misstag, beror det på problemens natur. Jag har här anfört några kritiska synpunkter på regeringens ekonomiska politik. Fråga är, om regeringen vill erkänna något ansvar för denna eller om den försöker smita undan sitt ansvar.

Herr talman! Statsminister Palme har i dag försökt vända uppmärksamheten bort från regeringens politik och ansvaret för dess misslyckande över till krav på att oppositionen skall göra preciseringar här eller där. Det är den gamla uttjatade frågeställningen som så många gånger är besvarad med hänvisning till de konkreta upplysningar som har givits från oppositionen. Det går inte, herr statsminister, att vid riksdagens förmodligen sista debatt före valet smita undan genom att bara föra fram en sådan kritik och underlåta ait svara på frågan, om regeringen har något ansvar för de brister som här uppenbarligen föreligger trots gynnsamma förutsättningar i utlandet för den svenska ekonomin.
Herr talman!

För det första vill jag säga beträffande förslaget om en omprövning av utgiftsprogrammen att det varje år under de sjutton år som jag har arbetat i kanslihuset har stått i petitaanvisningarna att alla myndigheter skall ompröva och söka besparingar i sina utgiftsprogram. Regeringen kommer att fortsätta med detta. För det andra vill jag säga att det visst finns meningsskiljaktigheter och en fri debatt i vårt parti, men vi håller fast vid det program som partikongressen och partistyrelsen har antagit. Detta är partiets ståndpunkt. Det är en demokratisk disciplin som vi håller oss med. För det tredje: Visst har folkpartiet och de övriga oppositionspartierna Jagt fram många förslag. De har under mänga år fört en hänsynslös överbudspolitik, och det vore märkvärdigt om det inte bland alla dessa överbud skulle finnas något förslag som sedermera har blivit verklighet. I övrigt hade väl inte herr Ohlin så mycket nytt att komma med som inte har behandlats tidigare i debatten. Herr Ohlin försökte ge intryck av att jag skulle jaga ut ur kammaren, fylld av skräck, när han tog till orda. Inte heller det är en riktig skildring. Snarare är det fråga om ett uttryck för hänsyn: jag tycker inte att herr Ohlin och jag bör sluta denna debatt vid hans sista riksdag med något större gräl.

Herr talman! Jag sade detta om statsministern med tanke på att jag en gång för inte länge sedan med stor svårighet lyckades hålla honom kvar då han ansåg att han hellre än att stanna i kammaren borde gå någon annanstans. En annan gång alldeles nyligen sprang han i väg när jag skulle yttra mig, och även den här gången såg det ut som om han tänkte försvinna. Jag är glad om statsministern inte hade tänkt försvinna, men det förefaller ännu vara litet oklart. Statsministern gör ett uttalande om att regeringen alltid omprövar utgiftsprogrammet. Här gällde det emellertid att Ni slagit fast att fortsatta reformer blir möjliga endast om man nedskär olika existerande utgiftsprogram. Varken herr Sträng eller herr Palme har närmare angivit någon sådan nedskärning, men de har sagt till riksdagen att det inte blir möjligt att fortsätta reformpolitiken om inte utgifterna skärs ned. Det var ett ganska talande yttrande. Att man här måste begära ytterligare kommentarer är väl uppenbart. Många gånger när vi har föreslagit någonting som är bra har socialdemokraterna först röstat emot men så småningom godtagit det. Det har många gånger gällt saker som inte kostar mycket pengar och som väl ryms inom budgetramen. På detta konstaterande har statsministern inte något annat svar än att vi har kommit med överbud. Han tror att han kommer ifrån alla våra förslag, som avvikit från socialdemokraternas, genom att tala om överbud, men ofta har det varit fråga om reformer som gällt trygghet eller en omläggning av skatterna o. d. som inte behövde kosta någonting utan bara varit avvägningsfrågor. Nej, herr statsminister, det går inte att bestrida att ni många gånger har gjort en helt annan prioritering än vi och har röstat ner våra förslag. Att ni sedan har tagit upp dem är bara bra. Men när statsministern säger att dessa förslag, som oppositionen prioriterat mer än socialdemokraterna och som dessa sent omsider har godtagit, har utformats genom diskussioner inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen, må det vara tillåtet att konstatera att sådant tal inte har något samband med verkligheten.

Herr talman! Vi har i dag allesamman fått ett brev, »Brev till Svenska Folket och dess Makthavare», publicerat som annons i tidningarna. Det är undertecknat av en del företag, bl.a. AB Carl Ottossons Remfabrik i Anderstorp, ägd av Carlobolaget, ägda av direktör Holge Ottosson, högerriksdagsman i första kammaren. Bland undertecknarna i Hovslätt är en av Vätterbygdens mörkblåaste moderater, enligt en av smålandstidningarna i dag. Brevet är också undertecknat av Erik Sporre i Forserum, aktiv folkpartist och kommunalnämndens ordförande i Forsheda. Det intressanta är inte att brevet är undertecknat av aktiva politiker från högern och folkpartiet, utan det intressanta är hur dessa politiker, bl.a. i första kammaren, betecknar sig. Det står i brevet: »>Vi är inga politiker». Jag vet inte om herr talmannen instämmer i att högermän inte är politiker, men att döma av deras eget brev är de inte det, eller också har det blivit något misstag vid utskrivningen av brevet. Det som jag skulle vilja dröja vid och som har en mera politisk karaktär är näringspolitiken — som vi har diskuterat i dag — med anknytning till arbetismarknadssituationen. Dagens diskussion om finansplanen visar att vi kommer att tvingas föra en restriktiv politik under den överblickbara framtiden. Det är förståeligt mot bakgrund av den internationella utvecklingen. En restriktiv politik, kombinerad med höga räntor, drivs av regeringarna i många länder. Sverige är ett litet land, och vi följer som svansen efter de andra. Vi har inte någon större handlingsfrihet, utan vår marginal är ganska smal. Vi förstår av finansplanen, att konsumtionen kommer att pressas, men om vi skall diskutera nyanser i det hela, är vi naturligtvis angelägna om att restriktionerna inte leder oss in i någon Englandssituation. En sådan tar det tid att ta sig ur. Vi vill helst föra en expansionspolitik. Vi vill varken pressa företagen eller konsumenterna för hårt. Med anledning av att på s. 18 på finansplanen talas om att arbetsmarknadspolitiken skall intensifiera sina ansträngningar att nå balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, finns det från löntagarhåll anledning att hoppas på att det bästa av två alternativ är det man syftar på. Vi vill ha balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Hur skall det ske? I ett uttalande från arbetsmarknadsstyrelsen för ett par år sedan sade man: När arbetsgivarna vill ha arbetskraft, så är det vår uppgift att ge dem arbetskraft så fort som möjligt. Nyligen gjordes från ledande håll i arbetsmarkaadsstyrelsen det pessimistiska uttalanlet att man hoppades på en konjunkturnedgång för att få balans i ekonomin. Jag delar inte någon av de synpunkter som framförts från arbetsmarknadsstyrelsens sida. Jag menar att löntagarnas intresse ligger i att nå en balans men varken på det ena eller andra av de två sätt som jag har återgivit. Vi lever i en blandekonomi. När det i den blandekonomin fattas varor, stiger priset. Konsumenterna får betala ett högre pris. När det i den blandekonomin fattas arbetskraft säger jag: Låt då löntagarna få de löneförbättringar som de bättre betalande företagen kan ge och vill ge! Då bör arbetsmarknadspolitiken inte ha den uppgift som angivits i ovannämnda uttalanden från arbetsmarknadsstyrelsens sida utan ha till uppgift att hjälpa så många som möjligt av löntagargrupperna över till bätt re betalning för deras arbetsinsatser. De företag som kan betala, skall betala och skall få hand om arbetskraften. Det skall vara syftet med arbetsmarknadspolitiken, inte att fylla på så mycket som möjligt, om det är några som vill ha arbetskraft. Vi bör utnyttja de goda tider som trots allt finns, trots restriktiviteten, till att hjälpa löntagarna över till bättre inkomster, så att inte pressen på konsumtionen blir onödigt hög på löntagarna. Vi skall inte skapa jämvikt genom att importera mer arbetskraft. Större delen av importen av arbetskraft är okontrollerad. Den fackliga kontrollen rör endast omkring en tiondel av all import av arbetskraft. Ca nio tiondelar sker i olika former som är helt okontrollerade från fackligt håll. Föregående år var det en nettoinvandring av 46 000 personer. Alla kanske inte var aktiva på arbetsmarknaden, men det var i alla fall en belastning i form av utbyggnader av bostäder, samhällsinvesteringar, skolor och allting sådant som behöver finnas. I år visar de två första månaderna siffror på ungefär dubbelt så stor invandring som föregående år. Vad vi behöver ha är en redovisning av vad den importen av arbetskraft kostar. Jag menar att det är fel filosofi som har präglat arbetsmarknadsstyrelsen och en del andra myndigheter, när de importerat arbetskraft. Man har sett alldeles för snävt på problemen och tyckt: här vinner vi. Ja, vi vinner, om vi har outnyttjade resurser som kan utnyttjas, om de outnyttjade resurserna finns i värdefulla industrier och vi inte kan slussa över folk från våra låglöneindustrier, om vår arbetsmarknadspolitik inte duger till att föra över folk till bättre betalda jobb. Först då kan det finnas intresse för en import. Sker det i ett annat läge leder det bara till en försening av utvecklingen, så att lönestegringarna inte blir vad de borde. Löntagarna får det sämre än nödvändigt, om vi för en fel aktig arbetsmarknadspolitik. Det är ingen värdering av individerna. De som kommer hit är i många fall bra, även om det här som i andra sammanhang finns undantag. Men denna arbetsmarknadspolitik, som enligt finansplanen syftar till balans, skall bedömas utifrån våra möjligheter att hänga med, exempelvis beträffande bostadsförsörjningen. Tar vi föregående års invandring som uppgick till 46 000 människor och räknar med tre personer per bostad betyder det krav på 15 000 nya lägenheter, och större delen av dessa och övriga samhällsinvesteringar i samband därmed hänför sig till storstadsområdena där det redan råder brist på såväl bostäder som samhällsinvesteringar. Under föregående år ökade bostadsbeståndet med 3 000 lägenheter mer än 1968, men tillströmningen av arbetskraft krävde 15 000 lägenheter extra. Jag skulle bra gärna vilja att Kungl. Maj:t i fortsättningen i propositioner och finansplaner innesluter en beräkning, grundad på vad som yttrades på vår partikongress angående behovet av en samhällskalkyl där den totala kostnaden och de totala resurserna redovisas med hänsyn till den politik som vi önskar bedriva. Vi har under de första månaderna i år fått en fördubbling av invandringen, men samtidigt finns det i finansplanen för 1970 en uppgift om att ungefär 500 färre bostäder skall färdigställas i år. Låter man invandringen öka utan motsvarande samhällsinvestering drar man på sig nya sociala problem. De blir kanske inte av det mest lättlösta slaget. Jag vill upprepa att det rör sig inte om någon värdering av individerna utan om en värdering av våra möjligheter att klara de problem som uppstår. Kapital skall anskaffas och arbetskraft skall sättas in för att bygga bostäder och andra samhällsanläggningar, så att människorna kan leva på ett anständigt sätt och så att det inte uppstår någon slumbebyggelse. Det finns ansatser till en sådan utveckling. 15000 extra lägenheter och övriga samhällsinvesteringar medför, om vi räknar med att det kostar 200 000 kronor per lägenhet inklusive samhällsinvesteringar, ett krav på 3 000 miljoner kronor i form av kapital. I toppen av en högkonjunktur och i en situation där det råder brist på kapital skall vi alltså föra en politik som enbart på det här området kräver 3 000 miljoner kronor. Dessa pengar skulle kunna användas på ett annat och bättre sätt. Om vi bygger ut näringslivet på bredden och ökar arbetskraften måste vi också bygga fler arbetsplatser. De kostar också lika mycket som samhällsinvesteringarna och bostadsinvesteringarna. I stället kunde vi använda dessa medel till att skapa bättre bostäder, göra bättre samhällsinvesteringar och ordna bättre arbetsplatser för den befolkning vi redan har, och på det sättet skulle det kunna skapas högre levnadsstandard för de människor som redan bor här i landet. Jag vill att vi skall utnyttja högkonjunkturen — inte bara för en restriktiv politik som jag förstår kan behövas. Men inom ramen för den restriktiva politiken bör vi försöka hjälpa de människor som har det svårt och som redan finns i landet. Det är inte den totala produktionen och den totala produktionsutvecklingen som är intressant. Det kan kanske se så ut, när vi läser vissa av sidorna i finansplanen. Det talas om att vi eller något annat land har den och den ökningen av den totala produktionen. Ökningen kan ju bero på att ett land kan sätta in mera arbetskraft och därigenom åstadkomma större produktion. Det blir emellertid inte bättre för varje människa av det skälet. Vi skall gå efter någonting annat, och det bör synas mera i finansplanen i fortsättningen, nämligen produktionen per anställd och timme. Går vi till de uppgifterna visar det sig att produktivitetsstegringen 1970—1975 väntas bli 4,5 procent. Det är inte långt ifrån det genomsnitt för produktionsökningen som OECD-länderna uppvisar för 1970 talet, enligt OECD:s nyligen avgivna rapport. Vi kan alltså jämföra oss med OECD:s produktionsökning på 5 procent, om vi tar vår produktivitetsökning på 4,5 procent. Att vissa länder får en större ökning kan bero på att man ännu inte har hunnit ställa om från jordbruk till industri i lika hög grad som det svenska samhället gjort. Det skall emellertid inte föranleda oss att ingå på jämförelser på en punkt där vi inte bör göra statistiska jämförelser. Man gör kanske det felet i politiska sammanhang. Det är istället produktionen per invånare det här gäller. Kan vi föra en sådan politik att vi höjer produktiviteten, får vi också en högre levnadsstandard per invånare. Jag skulle därför vilja att man lade tonvikten på de förbättrade levnadsförhållandena för människorna, inte bara fäste avseende vid teoretiska eller industriella siffror över den totala produktionsutvecklingen. De är ganska ointressanta för varje enskild människa. Och näringslivet har ju ingen annan uppgift än att skapa bättre levnadsförhållanden åt människorna. Det är den saken siffrorna skall belysa. Därför skall vi främst räkna med produktivitetssiffran i stället för siffran för den totala produktionen. Vi skall också i våra näringspolitiska och finanspolitiska överväganden styra en sådan politik som leder till bättre förhållanden för människorna, inte i och för sig en större produktion totalt sett. I detta lilla land skall vi eftersträvainte en större produktion i och för sig utan en större produktion åt varje människa. Det är inte samma sak! Under ett högkonjunkturskede då allting är så ansträngt att man måste föra en restriktiv politik är det särskilt angeläget att vi använder våra resurser och fattar våra politiska beslut rörande den framtida arbetsmarknadspolitiken på ett något annat sätt än hittills, så att vi skapar bättre levnadsförhållanden för människorna. Därför behöver vi en samhälskalkyl där man tar hänsyn till dessa saker.

Vi skall inte spara genom att inte hänga med i moderniseringen inom näringslivet, och kravet att bygga upp bättre arbetsplatser för de löntagare vi har, får inte eftersättas. Det gäller därför att med de smala marginaler vi har i den internationella konkurrensen och med vårt pressade läge få fram tillräckliga kapitalresurser, och använda vad vi har på bästa möjliga sätt för de människor som lever i samhället. Det finns tillräckligt många vardagsmänniskor som lever på skuggsidan för att vi i detta skede skall inrikta hela vår politik på att använda de resurser vi har, inte på en total utbyggnad utan till en utbyggnad som ger bättre levnadsförhållanden per individ. Det är den politiken jag hoppas att man från regeringens sida kommer att föra i form av direktiv till arbetsmarknadsstyrelsen och till andra myndigheter som kan påverka utvecklingen. Endast genom en samlad lösning på problemen inom arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken kan vi klara detta och undvika att halka in i Englands situation, till nackdel för konsumenterna.

Herr talman! Den här debatten har vidgats till att gälla en rad principiella frågor om vår ekonomiska politik — och också en del därutöver. Det är bra att så sker, eftersom de grundläggande värderingarna om ekonomi och . nä ringsliv är av utomordentligt stor betydelse för tryggheten i anställningen och för resursernas tillväxt. Jag vill nu bara helt kort ta upp ytterligare en sådan principiell fråga. Nya händelser har fört fram socialiseringsfrågan bland de viktiga och aktuella spörsmålen inför 1970-talet. Den skulle, om den omsattes i praktisk politik, bli av allra största betydelse för landets ekonomi. Om staten använder resurser för att inköpa företag får samhället ett annat utseende än om resurserna används för sociala reformer. Om en viktig målsättning är att förstatliga stora delar av näringslivet, får man föra en annan ekonomisk politik än om man godtar blandekonomin och ser förstatligan desocialismen som en passerad idé. Den fråga jag vill ta upp handlar alltså inte alls om ett visst företag skall köpas in av speciella skäl eller om staten genom särskilda omständigheter vill satsa på ett eget företag i en viss bransch eller på en viss ort. Det parti jag tillhör säger ju inte doktrinärt nej till statligt ägande av företag. Vad vi säger nej till är doktrinen om att ekonomin skall grundas på statligt ägande och att socialisering är ett viktigt mål i sig. Skälet till att frågan om socialisering för doktrinens skull åter förs fram såsom en viktig skiljelinje mellan socialism och liberalism är de förhoppningar och krav på framtiden som en rad ledande socialdemokratiska riksdagsmän har börjat uttrycka. Om man får tro på statsministerns uttalande nyss ligger den socialdemokratiska riksdagsgruppens viljeinriktning fast. Vad innebär då denna viljeinriktning? Ja, det dokument som tänt debatten i socialiseringsfrågan är ett av de mest intressanta idépolitiska vittnesbörd, som svensk socialdemokrati frambringat på senare år. Det är intressant inte därigenom att tankarna skulle vara djupa eller nya men genom att de, om de för verkligas, kommer att i grunden förändra ekonomisk politik och resursanvändning i vårt land. Det var en bra idé av den socialdemokratiska studentgruppen i Stockholm att förra hösten låta intervjua en rad ledande socialdemokratiska riksdagsmän. De skulle ge sin syn på centrala samhällsfrågor, och deras svar har senare publicerats i sin helhet. Den socialdemokratiska studentklubben förklarar i inledningen till enkäten att denna är »ett steg på vägen mot ökad demokratisering». Jag antar att man menar att det är bra att i förväg veta vad riksdagsmän ur olika partier vill göra under kommande år och vilka idéer de vill arbeta för. Därför förvånade det oss i folkpartiet högeligen att denna enkät har hemligstämplats av styrelsen för den socialdemokratiska studentklubben. Bara socialdemokratiska riksdagsmän skulle få veta vad som står i den. Men om den här undersökningen skall fungera som »ett steg på vägen mot ökad demokratisering», är det viktigt att dess innehåll sprids till fler än en liten grupp. Bland annat för att tillgodose studentklubbens egna ambitioner har därför folkpartiet vid olika tillfällen offentliggjort delar av denna undersökning. Och vi har fått tillgång till den på fullt legalt sätt. En av frågorna i undersökningen lyder: » Vilka sektorer av näringslivet vill du närmast se förstatligade?» Frågeställningen är klar och enkel: vilka brancher vill du socialisera — inte på mycket lång sikt, utan vilka »vill du närmast se förstatligade». På denna fråga har en rad socialdemokratiska riksdagsmän i Stockholms stad och län givit sina svar. Knut Johansson, Mats Hellström, Lennart Andersson, Essen Lindahl, Lars Gustafsson, Anita Gradin, Oskar Lindkvist och andra ger besked. Tillsammans önskar de såvitt jag förstår förstatliga det mesta av det svenska näringslivet: ban ker, transportväsende, naturtillgångarna, varvsindustrin, försäkringsbolagen, bryggerinäringen och mycket annat. Men jag vill inte nu ta upp svaren från någon av dem som jag här nämnt. Det är tre andra svar som har ett vidare principiellt intresse. Jag beklagar att Nancy Eriksson inte befinner sig i denna kammare trots att hon vet att jag kommer att ta upp den här frågan. Hon har nämligen lämnat det första av de tre intressanta svaren. Hennes lista på lämpliga objekt för socialisering lyder på följande sätt: »Byggnadsindustrin, livsmedelsindustrin, industri som försörjer sjukvården och på längre sikt även bankerna.» Det är kort och kärnfullt. Men hennes krav på socialisering av byggnadsindustrin, livsmedelsindustrin och annat är krav på kort sikt, eftersom hon tydligt markerar att bankerna skall förstatligas först »på längre sikt». Det ideologiskt intressanta i Nancy Erikssons svar är inte hennes aptit utan hennes krav att socialisera »industri som försörjer sjukvården». Hon säger inte som andra att det är »läkemedlen» som bör köpas in eller något liknande. Hennes tanke tycks i stället vara ungefär densamma som Alva Myrdal en gång uttryckte som »offentlig produktion för offentlig konsumtion». Stat, landsting och kommuner skall inte behöva köpa från andra än statliga företag. Vad innebär då detta konkret? Ja, fru Eriksson i Stockholm har alltså nämnt »industri som försörjer sjukvården» som ett principiellt viktigt socialiseringsobjekt. Jag har bett riksdagens upplysningstjänst att ta reda på vilka industrier det är.

Listan är inte fullständig och en del är allmänt hållet. Man undrar om fru Eriksson vet hur många miljarder detta skulle kosta. Antagligen skulle större delen av svenskt näringsliv beröras om de företag det gäller köptes in. Då är frågan: Av vilket skäl skall man socialisera alla de industrier som här avses? Är det för att bespara landstingen skammen att behöva köpa av enskilda och kooperativa företag? är det för att man tror att statliga företag på alla dessa mängder av områden skulle producera bättre och billigare produkter? Är det för att man anser det fel att industrier som till en del försörjer sjukvården inte skall få göra vinster? Till Nancy Eriksson vill jag alltså rikta frågan: Vad är det för fel på tanken att landstingen skall köpa in sina varor där kombinationen av pris och kvalitet är bäst, oavsett vem som äger företaget? Av vilket skäl anser fru Eriksson i Stockholm att en väldig del av det kommande årtiondets resurser skall användas för att socialisera de företag som hon själv kallat »industri som försörjer sjukvården»? Bertil Zachrisson är den andre i den här undersökningen som antyder ett ideologiskt resonemang av visst intresse. Han besvarar frågan om vad han närmast vill förstatliga på följande sätt: »Främst de sektorer som sysslar med att tillfredsställa ”uppkonstruerade behov” t.ex. hela skönhetsmedelsindustrin.» Denna mening hos herr Zachrisson leder fram till några frågor som jag hoppas att herr Zachrisson vill besvara. Jag ser att han nu har kommit in i kammaren och utgår därför från att jag får svar på frågorna. Vem är det t.ex. som avgör om ett behov är »uppkonstruerat»? Är det herr Zachrisson och hans parti som bestämmer det godtyckligt eller skall det grundas på mer objektiva bedömningar av något slag? Är skönhetsmedlen det enda »uppkonstruerade behov» som herr Zachrisson har i tankarna eller är det många fler han avser? På vilket sätt är t.ex. sololja, hudkräm och smink mer »uppkonstruerade» än t.ex. sportbilar och veckotidningar? Och vad är det för fel på »uppkonstruerade behov» — om de inte är medicinskt skadliga — om man sedan kan tillfredsställa sådana behov? Och är det herr Zachrissons tanke att staten skall köpa in de här företagen och sedan lägga ned dem för att begränsa de »uppkonstruerade behoven»? Eller skall man sänka priset på skönhetsmedlen för att minska vinsterna — i så fall kommer väl det att öka konsumtionen av de uppkonstruerade behoven. Hur skall vi göra med importen? Skall vi förbjuda import av läppstift för att dessa importörer inte skall konkurrera med de nya statsföretagen här i Sverige på det området? Och hur, herr Zachrisson, skulle det passa in med EEC och EFTA reglerna? De här frågorna kan tyckas nya, men de är nödvändiga att ställa för att få veta exakt vad Bertil Zachrisson menar med sitt ideologiska resonemang om att förstatliga sektorer som sysslar med »uppkonstruerade behov, t.ex. hela skönhetsmedelsindustrin»>. Någon kan säga att de här riksdagsmännen inte har så stort inflytande. Jag delar inte den meningen. För oss som bor i Stockholm är det t.ex. viktigt att veta vilka idéer som fru Eriksson i Stockholm och herr Zachrisson vill arbeta för. Men mitt tredje namn tillhör t.o.m. regeringen. Det är utbildningsminister Ingvar Carlsson. Han svarar på frågan om vad han närmast vill förstatliga på följande sätt: »Oljeindustrin. Det var olyckligt att man inte tog det beslutet redan 1947, då frågan var aktuell i regeringen. I övrigt ställer jag mig bakom kraven i SSU:s senaste handlingsprogram.» Eftersom intervjun är gjord på hösten 1969 syftar den alltså på det SSU program som antogs vid kongressen 1967, då herr Carlsson avgick som ordförande där. Jag har gått igenom det programmet för att få veta vad statsrådet Carlsson ställer sig bakom. Där står på följande sätt: »Det är nödvändigt att avskaffa nu rådande kapitalistiska förhållanden inom det privata näringslivet. Naturtillgångar överförs i samhällets ägo. Därmed läggs grunden för en övergång från en profitstyrd, kapitalistisk ekonomi till en demokratisk socialistisk ekonomi.» På ett annat ställe säger programmet så här: »Den nuvarande blandekonomin, som karakteriseras av en marknadshushållning men med inbyggda samhälleliga — ehuru begränsade — styrmedel, är endast att betrakta som en utvecklingsfas på väg mot en socialistisk ekonomi. Denna bör syfta till att samhället innehar bestämmanderätten över näringslivet och därmed sammanhängande ekonomiska funktioner.» Detta är alltså de målsättningar som Ingvar Carlsson ansluter sig till. Man skall avskaffa en »profitstyrd» ekonomi och göra den till en »demokratisk socialistisk» ekonomi. Blandekonomi och marknadshushållning är bara en »utvecklingsfas» på vägen mot en »socialistisk ekonomi». Såvitt jag förstår har man här gett en beskrivning av central statlig planhushållning. Att avskaffa »Profitekonomi» måste väl rimligen betyda att vinsten skall försvinna som drivkraft och mätare på ekonomisk effektivitet. Eftersom man i en annan formulering vänder sig emot den blandekonomi som präglas av marknadshushållning m.m., tycks man vilja ersätta en ekonomi, präglad av fritt konsumtionsval och decentraliserat beslutsfattande ute i företagen, med ett system där staten går in med detaljplanering av produktionen och där vinstbegreppet är upphävt som en viktig faktor vid bestämmandet av produktionens inriktning. Ingvar Carlsson vill alltså avskaffa blandekonomi och marknadshushållning, införa planhushållning och socialistisk ekonomi. Det har han nyligen sagt i en enkät —- och det vore ofint mot utbildningsministern att inte ta honom på allvar. Herr talman! Jag har nu försökt fullfölja den ursprungliga avsikten med den här enkäten — »ett steg på vägen mot en ökad demokratisering» — genom att dra fram delar av dess innehåll. Det är naturligt att göra det i en ekonomisk debatt av det här slaget. Skulle resurserna i framtiden användas för inköp av företag och socialisering i stor skala, blir de centrala reformområdena svältfödda. Skulle vi få en socialistisk planhushållning i framtiden, ändras själva grunden för vår ekonomiska politik. Och skulle de tankarna som ledande socialdemokrater här gett uttryck åt bli vägledande för regeringens handlande, kommer hela grunden för dagens diskussion om va lutareserv, inflation, tillväxttakt och exportindustri att förändras. Detta är den sista dagen i riksdagen före 1970 års val. Enkäten i socialiseringsfrågan har diskuterats i flera veckor. Men Nancy Eriksson, Bertil Zachrisson och Ingvar Carlsson och andra har tigit som muren om sina avsikter såsom de avspeglats i den här undersökningen. Är ni beredda att svara nu och i dag av vilka skäl ni för fram kravet på omfattande socialiseringar som en viktig del i 70-talets politik?

Herr talman! Det här försöket till valtal av herr Ahlmark hör väl egentligen inte hemma i den debatt vi för, men jag vill ändå göra en randanmärkning. Det kan ju vara intressant att konstatera att herr Ahlmark blir alltmer mörkblå — inte bara på utsidan. Socialisering är i herr Ahlmarks mun uppenbarligen ett fult ord. För mig är det ett honnörsord. Socialisering står inte som ett mål i sig och inte heller som något slags dogm att förkunna, utan det är ett praktiskt-politiskt instrument för att tjäna medborgarnas gemensamma intressen i vårt land när de behöver värnas. Här är inte tid för någon längre utläggning, men nog förstår de flesta här i kammaren ändå att denna metod att använda en utredning, som herr Ahlmark och honom närstående kretsar har tillgripit rätt ofta den senaste tiden, är ett alltför enkelt sätt att tackla dessa problem. Jag har i olika sammanhang talat onm behovet av att öka samhällets inflytande över bryggerinäringen. Det tror jag de flesta här i kammaren tycker vore klokt. Ett växande antal människor i vårt land anser säkerligen, inte minst efter vad som har hänt på sistone, att det är ett mycket klokt beslut vi fattat i riksdagen att öka samhällets inflytan de över bankväsendet. De statliga apoteken skulle sannolikt kunna göra en god insats i den industri som herr Ahlmark med viss glädje har konstaterat att jag har gjort några randanmärkningar om. Han gör sig lustig över talet om »skönhetsindustrin». Jag tycker att det är trevligt när människor är vackra och ser snygga ut, men jag anser det fullständigt onödigt att man profiterar på viljan att behaga. Jag tror fördenskull — även om detta är ett mycket marginellt problem — att det kan finnas stor anledning att fundera på vad vi skall göra för att få vårt samhälle befriat från många av de falska och onödiga kommersiella intressen som breder ut sig.

Herr talman! Efter statsministerns anförande här i dag tycker jag att en socialdemokrat bör akta sig för att beskylla andra för att hålla valtal. Jag har ju bara citerat vad Bertil Zachrisson själv har sagt, vad Nancy Eriksson har uttalat, vad Ingvar Carlsson ställt sig bakom. Att citera socialdemokrater betraktas alltså i dag som att hålla valtal för folkpartiet! Så rädda är ni för era egna ord. Herr Zachrisson säger nu att han för sin del betraktar socialisering som ett »honnörsord> och som ett »praktisktpolitiskt instrument». Det är bra. Det var ett fint besked. Det betyder att herr Zachrisson faller in i den tradition som den här enkäten har markerat. Han säger visserligen att det är alltför enkelt att använda den enkäten på det sätt jag gjort. Men jag har ju bara citerat ur den, visat att varv, naturtillgångar, byggnadsindustri, banker o. s. v. förordas som lämpliga socialiseringsobjekt av medlemmar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen från Stockholms stad och Stockholms län. Sedan försvarar herr Zachrisson sitt eget konkreta förslag om att industrier som försöker tillfredsställa »uppkon struerade behov, t.ex. hela skönhetsmedelsindustrin>» skall förstatligas. Det gör han med motiveringen att han tror att det är för mycket av >kommersiella inslag» i den industrin. Nu finns det — och bör finnas oerhört mycket av kommersiella inslag i en mycket stor del av det svenska näringslivet. Då är frågan: Skall man socialisera allt som har kommersiella inslag? Och varför just skönhetsmedelsindustrin? Vem bestämmer vad som är »uppkonstruerade behov»? Skall man sedan lägga ned den industri som tillfredsställer de uppkonstruerade behoven? Eller skall man slänga gränserna för importen, som ju ofta tillfredsställer uppkonstruerade behov?